Fru talman! På vanligt sätt försöker Eva Johansson be om ursäkt för utvärderingarna. Det behöver hon inte göra. Det är ett väl genomarbetat material som regeringen har begärt. Ni har frågat därför att ni vill veta, det är väl utmärkt. Det är väldigt intressant med lärarfackens gemensamma förslag vad gäller gymnasiepropositionen. Det bryter på många väsentliga punkter emot det som föreslås i propositionen. Kommer socialdemokraterna i utskottet nu att se till att vi följer det förslaget har vi kommit ett steg framåt. Det finns en bred opposition som ligger i linje med lärarfackens inställning, så detta är gräsligt spännande. Kan vi få ett besked här i dag underlättar det arbetet framgent.
Fru talman! Jag tycker att det var ett välgörande besked från Beatrice Ask att man nu ställer upp på en gymnasieskola för alla elever. Det är det som bildar grunden för lärarfackens synpunkter, som de lämnade till oss. Då slipper vi föra diskussioner om någon gymnasieskola light, om vi så småningom kan få samma besked från fler partier. De förslag som kommer fram i de rapporter som lämnas till oss skall vi ta på största allvar. Det tror jag också framgick av mitt anförande. Ingen sten skall lämnas ovänd för att förbättra situationen för eleverna i skolan.
Fru talman! Jag kan försäkra Eva Johansson att inget gör mig gladare än om vi äntligen får ta itu med några av de strukturproblem som finns i gymnasieskolan. Det är bl.a. det som lärarfacken gör när de pratar om etappindelning av kurser. Det är här knäckfrågan ligger i mångt och mycket. Sedan inser jag att alla moderata förslag inte kommer att gå igenom.

Fru talman! Jag hoppas att det skall finnas ett utrymme för diskussioner. Men det som är grunden i synpunkterna från lärarfacken, och som är så positivt, är att det nu finns en enighet bland skolans personal om att gymnasieskolan skall vara för alla elever, att den inte på nytt skall skilja ut och komma tillbaka till den gamla realskolemodellen, där en del går vidare och andra får stanna i sin utbildning. Det tycker jag är mycket positivt och grundläggande. Sedan kan vi diskutera många av de förslag som de har lagt fram, och det får vi tillfälle att göra i utskottet under de närmaste veckorna.
Fru talman! Eva Johansson sade att hon skulle prata om tre punkter. Hon hann inte in på den tredje, men den handlade om vuxenutbildning och det livslånga lärandet, sade hon. Det första jag tycker är intressant är att det är så många partier här som är överens om de insatser som behöver göras på grund och gymnasieskolan. Det som sedan är intressant att diskutera tycker jag är vuxenutbildningen. Hur skall kunskapslyftet utvecklas? Men, Eva Johansson, vad vill ni göra för dem som redan är inne i arbetslivet? Hur skall de som har ett arbete men är lågutbildade kunna komma vidare med sin kompetens? Är Eva Johansson beredd att införa ett kompetenskonto?
Fru talman! Ja, vi vill komma vidare när det gäller kompetenslyft för alla vuxna, därför att vi tror att det är en nödvändig förutsättning för tillväxten i landet. Det är en nödvändig förutsättning för jämlikheten mellan människor. Detta är så angeläget att vi redan under förra mandatperioden, vilket nog Sofia Jonsson vet, förde samtal med arbetsmarknadens parter om finansieringen men också om utformningen. De samtalen är inte avslutade. Men jag är helt övertygad om att skall vi klara detta, som är en jätteuppgift, måste arbetsmarknadens parter och stat och kommuner vara överens om hur det skall gå till, både vad gäller finansieringen och utformningen. De samtalen fortsätter.
Fru talman! Det gläder mig att Eva Johansson är positiv till att utveckla vuxenutbildningen och det som vi kallar för kompetenskonto. Men det räcker inte med att återigen komma med att vi skall diskutera, att det är samtal på gång, att använda de här fina orden kring kompetenskonto och vuxenutbildning. Det krävs åtgärder, och det krävs åtgärder snart för att vi skall hinna med i kunskapssamhället och kunna möta den ökade efterfrågan på kompetens i Sverige.
Fru talman! Vi har inte vilat på hanen när det gäller kompetenslyft, Sofia Jonsson. Det är en exempellös utveckling av vuxenutbildningen som har genomförts i vårt land. Trots ett mycket besvärligt ekonomiskt läge prioriterade vi kunskapslyftet under förra mandatperioden och vi fortsätter nu. Sofia Jonsson behöver inte vara rädd för att den här frågan kommer att läggas åt sidan.
Fru talman! Eva Johansson nämner de brister som finns i skolan och att man vill veta. Ändå är hon orolig för att den svartmålning som finns kommer att dölja de brister som faktiskt är de viktiga bristerna. Det forskare har visat under flera år, jag skulle vilja säga decennier, är att den sociala kompetensen som gäller värden, grundläggande regler och handlingskompetens har varit eftersatt i svensk grundskola. Det vi brukar kalla för etik och moral har satts åt sidan jämfört med kunskap. Vi vet att det är så fortfarande. Hur tänker ni lösa det problemet? Hur tänker ni värdera den typen av social kompetens?
Fru talman! Bristen på social kompetens är ett problem. Det blev alldeles tydligt i den arbetsgrupp som jag ledde för 1 1⁄2 år sedan om skolans värdegrund. Den ligger till grund för det uppdrag som Skolverket har att se över detta. Men det är inte det enda som har hänt. Skolministern har också tillsatt en projektgrupp som skall koncentrera sig på värdegrundsfrågorna under 1999. Hon har utropat 1999 till ett värdegrundens år i skolan. Jag vet också att de här frågorna håller på att komma upp på agendan i de flesta skolorna.

Fru talman! I grundskolan bedömer och värderar vi kunskapskompetens. Är Eva Johansson intresserad av att man också kan göra en bedömning av elevers sociala kompetens?
Fru talman! Jag vet inte riktigt hur en sådan bedömning skulle gå till. Men ett är jag säker på. Det är att skolan behöver öka sin kompetens, framför allt bland de vuxna, för att kunna ta itu med de problem som finns. Den skall vara den stadga och det stöd som många barn och ungdomar behöver i diskussioner om hur man uppför sig mot varandra, hur man uppför sig mot sig själv, hur demokratin skall fungera och många sådana frågor som är viktiga för att samhället skall fungera. Det är det vi vill koncentrera oss på, inte på något försökt till betygssättning av det Yvonne Andersson kallade social kompetens.
Fru talman! Eva Johansson ställde mig den försåtliga frågan direkt från talarstolen om jag också var för en skola för alla. Jag vet inte om det framgick dåligt av det jag sade tidigare att jag i allra högsta grad ser det som självklart att vi skall ha en skola för alla. Men Eva Johansson gör misstaget i den frågan, som ofta särskilt socialdemokrater gör i debatten, att en skola för alla inte behöver betyda en skola där alla lär sig samma sak på samma tid. En del av lärarfackens kritik angående brister gäller just svårigheten att läsa samma kurser på samma tid. Det är därför de föreslår etappindelning. Det är självklart att vi tar intryck av vad de professionella säger i det vi diskuterar gemensamt. Ingen av oss kan utgå från att något partiprogram är inskrivet i lärarfackens svar. En skola för alla behöver inte betyda en skola där alla läser samma sak på samma tid.
Fru talman! Jag ställde inte någon försåtlig fråga, Ulf Nilsson. Jag ville bara i all stillsamhet pejla intresset i kammaren för att hörsamma lärarfackens önskemål att hitta en bred lösning. Det är bra om Ulf Nilsson och Folkpartiet ställer upp på att gymnasieskolan skall ha samma uppdrag vad beträffar alla ungdomar och inte lämna dem som inte klarar sig bakom sig - som jag tidigare har läst in i Folkpartiets förslag, ett slags gymnasium light. Det var inget försåtligt i det, utan bara ett sätt att snabbt försöka reda ut hur vi ser på det som kan bli ett bra initiativ från lärarfacken.
Fru talman! Jag är naturligtvis intresserad av en så bred lösning som möjligt i de viktiga framtidsfrågorna om skolan. Men för mig är skolan i dag inte en skola för alla eftersom så många misslyckas. Jag kan deklarera en avgörande uppfattning redan nu: Folkpartiet menar att det är orealistiskt att hävda att alla gymnasielever nödvändigtvis måste läsa till full grundläggande högskolebehörighet för att ha ansetts klara gymnasiet. Man kan få mycket god arbetsduglig utbildning utan att ha nått så långt, men ha möjlighet att komplettera senare.
Fru talman! Vi har förmodligen ett och annat mer att diskutera i utskottet i samband med behandlingen av propositionen.

Fru talman! Skolan har diskuterats en hel del på senare tid på tidningarnas ledarsidor - inte bara i rikstidningarna utan också i lokaltidningarna, vilket berörts här i debatten. Min egen lokaltidning, Västgötabladet, hade en huvudledare om skolan i förra veckan och en helsida med intervjuer. Många lärare och en och annan rektor intervjuades. Det är givetvis bra att skolan diskuteras inte minst i kommunerna. Efter kommunaliseringen 1991 vilar ju ansvaret för grundskolan och gymnasieskolan där. Jag har tidigare konstaterat att det råder en brist på debatt om skolan i våra kommuner. På det politiska planet i kommunerna är det egentligen bara den aktuella styrelsen - skolstyrelsen eller utbildningsnämnden - som diskuterar skolfrågor. Där makten finns, i kommunstyrelse och fullmäktige, lyser ofta skoldebatten med sin frånvaro. Det finns några få undantag. Undantagen gäller lokaler och ekonomin. Att bygga eller bygga om en skola diskuteras alltid intensivt på alla politiska plan, och budgeten diskuteras också livligt. Men där gäller det egentligen bara om skolan håller budgeten eller inte. I pressen är situationen ungefär densamma. Av folk som i sitt arbete läser allt som skrivs om skolan har jag hört att det i den lokala pressen mycket sällan förs en diskussion om skolans arbete, om pedagogik, om arbetssituationen i skolan, om lärarrollen, om föräldrarnas ansvar osv. Däremot diskuteras gärna skolans lokaler och lokalbehov. Paradoxalt nog förs fortfarande åtta år efter kommunaliseringen en betydligt mer omfattande skoldebatt i riksdagen, även inom sådana områden som kommunerna har det fulla ansvaret för. Vad som krävs är många arenor där det förs en pedagogisk debatt. Inte minst bör dessa arenor finnas i kommunerna. Anledningen till att debatten tagit fart just nu är den delrapport som tagits fram av ett antal nationella utbildningsinspektörer på Skolverkets uppdrag. Beatrice Ask och flera andra har redan berört den rapporten. Jag nöjer mig med att konstatera att trots kommunaliseringen, som skulle decentralisera den svenska skolan, upplever många inom skolans värld en ökad centralisering. Rektorn som skall initiera och leda den pedagogiska debatten är så upptagen med att tillgodose kraven på ekonomisk rapportering och en alltmer omfattande administration, att han eller hon inte hinner med uppgiften att utveckla kvaliteten i undervisningen och fungera tillräckligt kraftfullt i det pedagogiska ledarskapet. Moderaternas förslag om en nationell skolpeng, där resurser ges direkt till alla skolor, skulle ge ett utrymme för större självständighet. Förslaget skulle också skapa en nödvändig grund för rektorns pedagogiska ledning. Fru talman! Vi behandlar just nu i utbildningsutskottet gymnasiepropositionen, som flera talare har berört tidigare. Därför finns det ingen anledning för mig att i detalj gå in på de problem som finns i dagens gymnasieskola, även om jag gärna vill påpeka att den aktuella skoldebatten har fått ett litet genomslag i propositionen. Det kan bero på att den skrevs för nästan ett år sedan och att Utbildningsdepartementet vid den tiden hade en annan personuppsättning än i dag. Detta gör att det i alla fall är nödvändigt att föreslå betydande förändringar i förhållande till vad som står i gymnasiepropositionen. Det bästa hade kanske varit att dra tillbaka hela propositionen och utarbeta en ny där den nu aktuella debatten hade vävts in. Då hade regeringen kunnat ta med de synpunkter som de båda lärarfacken framförde i en gemensam rapport till utbildningsutskottet i veckan. I Skolverkets rapport står det att man skall börja om från början med reformerna från början av 90-talet. Det är naturligtvis bra med en bred överenskommelse om gymnasieskolan, men det är ännu viktigare att det blir en bra överenskommelse. Jag skall peka på några allmängiltiga förhållanden som kräver en rejäl debatt och kanske också ett ställningstagande av oss politiker. Gymnasieskolan har, som bekant, 16 program. Alla är treåriga. Dessutom finns riksrekryterande specialutformade program, för närvarande 59. Här kan man lära sig att köra häst, att lägga asfalt, att sköta sällskapsdjur och t.o.m. att bli cirkusartist. En stor del av dessa gymnasier är idrottsgymnasier, där man kan specialstudera olika idrotter. Där finns ett specialgymnasium för matematik. Vill man välja ett specialgymnasium för att studera data måste detta kombineras med astronomi. En tidning tog upp denna fråga nyligen. Jag vill minnas att det var Svenska Dagbladet. Där framgick ungefär följande. Skall en handfull matematiker vara de enda gymnasisterna på specialgymnasierna som läser ett ämne som är viktigt för Sveriges framtid som en världsledande nation? Var finns de unga fysikerna, medicinarna, kemisterna, ekonomerna, litteraturvetarna och humanisterna - de framtida Nobelpristagarna? Det borde också för människor i unga år finnas möjlighet att träna sina specialbegåvningar, precis som handbollsspelare och blivande cirkusartister. Jag tycker att det ligger mycket i detta. Fru talman! Jag skall också säga några ord om vuxenutbildningen och den högre utbildningen. Jag utgår från en rapport från Kunskapslyftskommittén. Rapporten tar upp Sveriges roll i ett internationellt sammanhang. Sverige har en hygglig andel högskoleutbildade bland befolkningen och i arbetskraften, även om en del andra länder har en större andel - t.ex. Kanada, USA och Belgien. Problem blir det emellertid när man tittar på siffror för den längre högskoleutbildningen. Jag gissar att man i första hand tittar på t.ex. civilingenjörs och civilekonomutbildningarna. Där hamnar vi på en delad fjortondeplats i OECD-statistiken. Ser vi till de yngsta befolkningsgrupperna, de som är under 35 år, finns vi på artonde plats. Där ligger länder som t.ex. Paraguay och Uruguay högre än Sverige. När man ser på vilka åldersgrupper som deltar i vuxenutbildning är siffrorna ungefär desamma. Det är en stor andel som är över 35 år och en jämförelsevis mindre andel som är under 35 år. Med tanke på framtiden är det inte så bra, eftersom det är framför allt den yngre generationen som skall utbilda sig. Inom vuxenutbildningen är problemet att det är en stor andel kvinnor och en för liten andel män. Jag säger inte att det är en för stor andel kvinnor, men det är en för liten andel män. Det kommer alltså att bli en utbildningsklyfta i Sverige mellan män och kvinnor om det fortsätter så, och det är inte bra. Den här rapporten avslutas med några rekommendationer, som jag bara skall nämna mycket kort. Satsa mer på barn, särskilt barn från sociala problemområden, står det. Där har vi ju hela problematiken med elever i grundskolan som tvingas avsluta sina studier utan godkända betyg. Den andra rekommendationen är att öka ungdomarnas direktövergång till högskolan. Den uppmaningen är helt i linje med vår politik. Vi har föreslagit detta. Det är viktigt att de som skall studera på högskolan får möjlighet att göra det direkt efter gymnasiet. Den tredje rekommendationen är att en ökad vuxenutbildning skall leda till högskolan, eftersom vi behöver flera personer med högskoleutbildning och, som jag nämnde, med längre högskoleutbildning, dvs. en högre kvalitet, inte bara med tanke på kvantitet. Vad vi behöver, fru talman, är en utbildning på alla nivåer som åter för vårt land till en ledande position och som gör det attraktivt för enskilda och företag att satsa på utbildning och expansion i Sverige.

Fru talman! Jag har några korta reflexioner. Satsa på de sociala problemområdena, sade Lars Hjertén. Då skulle jag vilja fråga: Underlättas det verkligen av införandet av en nationell skolpeng? Jag tycker att det är ett väldigt statiskt och klumpigt fördelningsinstrument. Vid tidigare försök har det också visat sig att det knappast tog hänsyn till att barn har olika behov och att skolor finns i olika områden, där en del är särskilt utsatta. Sedan tog Lars Hjertén upp utbildningsklyftan mellan män och kvinnor, som ser ut att öka, och där kvinnorna springer om männen. Det är naturligtvis någonting som vi måste observera. Vi kanske kommer att få en ändring i kommunstyrelser och kommunfullmäktige så småningom. Som det nu är i de här församlingarna är det ju männen som sätter dagordningen och som är intresserade av de här frågorna, som är hårda frågor, dvs. teknik, byggnadsnämnd och planfrågor, medan kvinnorna sysslar med de mjuka frågorna och ofta inte får särskilt stort utrymme.
Fru talman! Skolpengen är till för att familjerna och eleverna skall kunna välja skola. Det har visat sig att det är ett bra system. Vi har inte kunnat pröva den nationella skolpengen fullt ut. Jag har varit med om att genomföra skolpengen på det kommunala planet, och det har fungerat mycket bra. Vi har då fördelat en skolpeng till respektive skola i förhållande till hur många elever man har. Jag ser inte några större problem med det. När det gäller fördelningen, med ungefär två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män inom kunskapslyftet, tycker Britt-Marie Danestig att det är bra därför att kvinnor på det sättet kommer in i byggnadsnämnder osv. Jag tror inte att man kan dra så långtgående slutsatser. Det är en from förhoppning, och jag tror inte att det går att genomföra det genom att männen inte får den utbildning som de behöver. Jag tror att det är tvärtom, att männen också behöver den utbildning som kvinnorna får.
Fru talman! Det var en mera skämtsam kommentar. Jag tror också att det är viktigt att männen deltar i kunskapslyftet, och det är bekymmersamt att de inte gör det i större utsträckning. Det kan bero på det som vi talade om tidigare, nämligen att de har fått en så negativ självbild under skoltiden att de är rädda för att återigen misslyckas i en skolsituation. All erfarenhet vi har av skolpengen är att de barn som har behov av särskilt stöd fick väldigt lite, och fortfarande får de alldeles för liten del av den gemensamma kakan.
Fru talman! Om vi får möjlighet att genomföra den nationella skolpengen kommer vi givetvis att ta hänsyn till de olika behov som finns. Den är inte samma summa på alla typer av skolor. Det var tydligen ett skämt från Britt-Marie Danestig när det gällde männen i kommunerna, och då skall jag inte kommentera det vidare.
Fru talman! Jag delar Lars Hjerténs bekymmer över att skolans innehåll och arbetssätt diskuteras alldeles för lite ute i kommunerna av dem som sitter på pengarna. Jag tror att den debatten måste stimuleras. Det skulle vara det rakt motsatta att nu ta ifrån kommunerna beslutanderätten över skolan. Det är precis vad en nationell skolpeng skulle innebära, dvs. en gigantisk centralisering av besluten om skolan. När det sedan gäller kunskapslyftet delar jag också bekymret över att männen i så liten utsträckning tar chansen, som kvinnorna gör. Det är en sak som vi måste studera mycket noga för att vi inte skall bygga in nya könsbarriärer. Det handlar om jämlikhet och jämställdhet. Jag vill bara konstatera, fru talman, att moderaterna ju har motsatt sig kunskapslyftet från början till slut, så med deras politik hade varken män eller kvinnor kunnat delta.
Fru talman! Med en nationell skolpeng skulle kommunerna inte alls diskutera skolan, säger Eva Johansson. Med kommunerna menar Eva Johansson då kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Jag menar de många medborgarna i kommunerna. Det skulle bli en helt annan debatt och ett helt annat samhällsklimat i kommunerna om familjerna fick möjlighet att välja på ett annat sätt. Jag tror att vi skulle få många insändare i tidningarna och ett helt artilleri av debatter, som vi i dag saknar, med många föräldrar och många elever.
Fru talman! Det tror jag också, därför att man skulle snabbt upptäcka de orättvisor som ligger i en skolpeng. Det skulle nog leda till en väldig debatt. Det som Lars Hjertén inledningsvis var bekymrad över var just att kommunstyrelserna, som är de som fördelar medel ute i kommunerna, i så liten utsträckning ägnar sig åt att diskutera skolans mål och medel. Den nationella skolpengen skulle definitivt inte leda till att den kommunala debatten ökade. Det är, som sagt var, ett centraliseringsprojekt av gigantiska mått.
Fru talman! Kommunerna, och även kommunpolitiker, skulle säkert inte diskutera skolan i mindre utsträckning med en nationell skolpeng. Det är med det nuvarande systemet som man inte diskuterar. Med vårt system skulle säkert kommunpolitiker, som också är föräldrar, eller far och morföräldrar om de är lite äldre, diskutera mycket intensivt hur skolan fungerar. Det skulle också öka rättvisan om många engagerar sig.
Fru talman! Lars Hjertén pratade i sitt anförande här om att vi behöver höja ambitionsnivån och kompetensen i skolan, att vi skall använda oss av nya arbetssätt och att det annars finns risk för en utbildningsklyfta. Är det då inte väldigt förvånande att Lars Hjertén och moderaterna i sitt förslag vad gäller gymnasieskolan säger att i vissa skolor skall målen sättas lägre och att de kurserna inte skall ge behörighet till den högre utbildningen? Hur går den ekvationen ihop, Lars Hjertén?
Fru talman! Vi menar att varje individ själv måste ha möjlighet att avgöra vilka studier man skall bedriva, särskilt om man är vuxen. Vi vet, bl.a. av den rapport som vi i utskottet fick häromdagen från de båda skolfacken, att väldigt många elever inte klarar av att få godkända betyg, att de alltså lämnar gymnasieskolan utan godkända betyg. Då måste man göra någonting åt det. Vi menar att man skall ge dem exempelvis vad skolfacken säger, nämligen möjlighet att studera etappvis eller på annat sätt tillgodogöra sig undervisningen. Sedan är inte loppet kört om man trots allt inte får godkända betyg, utan då kan man fortsätta efteråt med komvux eller något liknande. Vi vill gärna diskutera det här vidare, här i riksdagen och i utbildningsutskottet, hur man skall göra med de elever som i dag inte klarar gymnasiet. Det är det som är det stora problemet. Jag tror inte att det finns en enda regel som löser de problemen.
Fru talman! Javisst måste man göra någonting åt de elever som inte klarar gymnasieskolan och att gå ut med godkända betyg. Men det skall väl inte vara så, Lars Hjertén, att vi sänker kraven för de eleverna? Det skall väl snarare vara så att vi ser till att skolan anpassar sig, att vi får en ny pedagogik, att vi t.ex. inför ett nytt lärlingssystem eller att vi inför en utbildningsgaranti, för att alla elever skall ha lika möjligheter på gymnasieskolan och lika möjligheter till fortsatt utbildning och till arbete. Är det så att Lars Hjertén med sina diskussioner är för en utbildningsgaranti?
Fru talman! Sofia Jonsson nämnde ett lärlingssystem. Vi är mycket intresserade av att genomföra ett lärlingssystem värt namnet för de elever som önskar detta och som är lämpade för detta. Jag kan inte stå här och tala om exakt hur gymnasieskolan skall utformas i framtiden, men jag är mycket oroad över att det på vissa program är så många som 25 % som inte får godkända betyg. Jag har sett vissa skolor där över 50 % inte får godkända betyg i de kärnämnen som behövs för att få behörighet. Då är det något fel - kanske inte på eleverna eller skolan, men kanske på hela politiken bakom systemet. Därför är vi mycket öppna för en debatt och ett samtal för att lösa dessa problem och sätta eleverna i centrum. Det är ju för deras skull som skolan är till.

Fru talman! Veckorna innan jul pågick en diskussion i facktidskrifterna Lärarnas Tidning och Förskolan, som rörde vilka benämningar som är de med lagar och förordningar mest överensstämmande. Skall det heta förskola eller barnomsorg? Den aktuella debatten hade sin upprinnelse i samband med en intervju i Lärarnas Tidning med skolminister Ingegerd Wärnersson. Såväl minister som reporter i denna intervju levde i tron att begreppet barnomsorg togs bort när verksamheten fördes över från Socialstyrelsen till Skolverket, från socialtjänstlag till skollag och från socialminister till skolminister. Enligt artikeln i berörda tidning uttryckte skolministern förvåning när hon fick se att regeringen i sin budgetproposition fortfarande använde benämningen barnomsorg. Debatten om vilka benämningar som skall gälla inom barn-, fritids och omsorgsverksamheten lär fortsätta, eftersom det i denna diskussion också ligger traditioner, värderingar och attityder, men också kunskaper. Språkbruk är ofta avslöjande, och budskapet blir alltmer luddigt. Vid den utbildningspolitiska debatten den 15 december 1998 gjorde vi kristdemokrater riksdagen uppmärksam på den, som vi avläser det, känslomässiga kluvenhet som avtecknar sig i denna diskussion. Det är bra att vi har fått en läroplan för förskolan som tydligt utgör ett viktigt dokument för personalen och också har stor betydelse för föräldrar som har sina barn i den kommunala förskolan när det gäller att kunna se den pedagogiska målsättningen med verksamheten. Jag är dock kritisk till det faktum att föräldrar som föredrar någon annan barnomsorgsform inte kan uppfatta beslutet som något annat än ytterligare styrning mot en enda omsorgsform. Man skall så tidigt som möjligt placera sitt barn i kommunens förskola, annars är risken att det kommer efter i utvecklingen och klarar sig sämre i skolan. Det som stärker bilden av att det är enhetlighet och inte mångfald som eftersträvas är just att familjedaghem, öppna förskolan och enskilda förskolor inte omfattas av läroplanen. Var tryggas föräldrarnas självklara rätt till valfrihet? Fru talman! Den nuvarande läroplanen för förskolan andas att det är bäst för alla barn att omfattas av den kommunala förskolan med sin utbildningsinriktning. Det här är en kollektivistisk samhällssyn, och den hör inte hemma i 2000-talet. Detta har vi kristdemokrater gång på gång upprepat. Det är inte självklart att heldagsomsorg utanför hemmet är bäst för precis alla barns utveckling de första åren. Tvärtom visar internationell forskning på att föräldrakontakten under de första åren är mycket viktig för barnets neurologiska utveckling och därmed också för barnets kapacitet att lära. Under den tiden är det just närheten och anknytningen till föräldrarna som är det viktiga. Till detta kommer att gruppstorleken inom förskolan gör att det inte är möjligt att erbjuda en nära personlig social relation med varje barn, eftersom vi vet att 60 % av tvååringarna i dag går i grupper med mer än 16 barn. Det är enligt Barnombudsmannen helt oacceptabelt. Vad vi politiker skall göra är att skapa förutsättningar för att valen skall kunna göras. Alternativ måste finnas och erbjudas. Detta synsätt delas i dag av en stor andel småbarnsföräldrar. Det är först när man åstadkommit en reell valmöjlighet också för föräldrar som det blir intressant att mäta och jämföra siffror som rör efterfrågan. Fru talman! Jag vill också här i kammaren ta tillfället i akt att säga något om öppna förskolan. Den öppna förskolan är speciellt betydelsefull just för nyblivna föräldrar som vill ha hjälp och stöd i områden där barnfamiljers sociala nätverk är svagt, där arbetslösheten är hög och där barn och föräldrar har långt till grannar och umgänge. Den är ett komplement till förskolan för barn med hemmavarande föräldrar och kan även vara ett komplement till familjedaghemmen. Den utgör ett stöd till föräldrar när det gäller att kunna vara just föräldrar. Dagens familjer är små enheter, och de skall fylla många funktioner. Det är lite häpnadsväckande att man inte någonstans i propositionen kunde avläsa att socialdemokraterna ser den öppna förskolans viktiga verksamhet. Detta faktum torde ligga till grund för att många kommuner i dag väljer att lägga ned den öppna förskolan. På fem år - från 1991 fram till 1995 - har var fjärde öppen förskola lagts ned. Dessa nedläggningar är på lång sikt förödande. Det är en verksamhet som för en relativt låg kostnad kommer många till godo och där man samarbetar med mödrahälsovård. Man samarbetar med andra instanser ute i samhället och visar därmed på en mycket bra förebyggande verksamhet. Skolverket har uttryckt att det saknas kunskap på nationell nivå om just denna verksamhet. Det uttrycker man i en rapport som helt nyligen har lämnats till regeringen. Skolverket har också uttryckt att man ser det som angeläget att följa upp och utvärdera den öppna verksamheten. Vi kristdemokrater kommer nogsamt att följa denna utvärdering och uppföljning. Fru talman! Skolministern har nyligen i ett pressmeddelande meddelat att regeringen strävar efter att uppfylla löftet om rätten till barnomsorg vid arbetslöshet. Jag har inget emot att den rätten finns ute i landets kommuner, men däremot menar jag att denna rättighet inte skall lagstadgas. Beslutet bör ligga hos kommunen. Om socialdemokraterna menar allvar med rätten till barnomsorg vid arbetslöshet borde det leda till att samtliga socialdemokratiskt ledda kommuner i landet tillsammans kommer överens om att den rätten skall finnas i den egna kommunen. Det politiska initiativet borde vara en självklarhet för att trovärdighet skall uppnås. I gårdagens partiledardebatt sade statsministern att barn till arbetslösa skall få rätt att gå på dagis när ekonomin tillåter. Min fråga till socialdemokraterna blir då: Gäller inte den rätten föräldrar som har sina barn placerade i familjedaghem? Jag tror att det vore värdefullt med ett klarläggande. Det kan väl inte vara så att vi nu är på väg att utöka antalet barnfamiljer som står utanför statens subventioner till barnomsorgen? Vi har redan ett antal barnfamiljer i den gruppen. Jag tror att det vore värdefullt för landets barnfamiljer att få ett tydligt besked på denna punkt. Fru talman! Till sist vill jag säga några ord om vårdnadsbidraget. Vi kristdemokrater har tidigare velat att kommunerna skall ges möjlighet att ge de småbarnsföräldrar som hellre vill ha det kontant stöd i stället för barnomsorgsplats. Svaret till dessa föräldrar har varit att barnomsorgen är utbyggd till i det närmaste full behovstäckning. Det kan väl knappast vara svaret på frågan. Sverige behöver en ny familjepolitik där barnet sätts i centrum och ett samhälle där föräldrarna ges den absolut självklara rätten att så långt möjligt välja vilken omsorgsform de önskar. Fru talman! Varför visar socialdemokraterna en sådan ovilja att arbeta för att föräldrarna skall ha den valfrihet de har rätt till? Med stödpartierna Vänstern och Miljöpartiet vid Socialdemokraternas sida ter sig målet om valfrihet långt borta.

Fru talman! Jag håller med om mycket av det som Gunilla Tjernberg framförde om det olyckliga i att de öppna förskolorna går i graven och att vi får en likriktning när det gäller förskolan och barnomsorgen. Men jag måste i alla fall ställa en fråga. Jag har nämligen inte riktigt begripit det här. Anser kristdemokraterna på fullt allvar att en dagmamma skall tvingas följa en statlig läroplan? Jag tycker att det ligger en fara i att man går in på verksamheten på det sättet. För mig och moderaterna är det självklart att det kan finnas statliga anvisningar för en offentlig verksamhet, men man kan inte gå hur nära familjers och människors integritet som helst. När det gäller den dagliga verksamheten bör det rimligen vara föräldrar, barn och personal på den enskilda barnstugan eller det egna familjedaghemmet som bestämmer hur det skall vara. Jag tycker att det är petigt om man på fullt allvar föreslår att läroplanen också skall gälla dagmammorna.
Fru talman! Det finns flera saker, Beatrice Ask, som vi i det fallet måste reda ut. Vi kristdemokrater har sagt att vi vill se såväl förskolan - då talar jag om daghemmen - som familjedaghemmen och den öppna förskolan inom läroplanen. Sedan får man sätta sig ned och titta på hur läroplanen skall skrivas. Vi vill att det skall anges mål och riktlinjer för dessa tre verksamheter utifrån hur dessa verksamheter ser ut. Då får man mer en detaljnivå. Det skall handla mycket mer om de verksamheter som efterfrågas. Nu har vi en läroplan där enbart förskolan är beaktad. Det gör att vi indirekt skapar en A-barnomsorg och en B-barnomsorg. Det tycker jag att den här debatten och även debatten under hösten har visat tydliga tecken på.
Fru talman! Då får man naturligtvis diskutera vad som bli A och vad som blir B. Men det är ändå märkligt att man tänker sig att det skall finnas statliga anvisningar för exempelvis familjedaghem. Skall det även finnas anvisningar för privata eller fristående barnstugor som kanske kommer på en pedagogik som inte riktigt är anpassad? Det tycker jag verkar stelt och otympligt. Tvärtom måste närheten till barnet och den professionella kvaliteten vara avgörande. Vi har sagt att vi snarare tycker att man skall ställa krav på utbildning hos personalen och att det skall vara en del övergripande krav. Man skall inte gå in på verksamheten. Vad är nästa steg om man följer kristdemokraternas modell? Det blir ju anvisningar för hur jag som mamma skall uppfostra mitt barn. Då går man väl ändå för långt.
Fru talman! Nu tycker jag att Beatrice Ask gick väl långt. Anvisningar för hur man skall vara mamma är mycket främmande för oss kristdemokrater. Vi talar nu om dagbarnvårdare i sin yrkestjänst. Vi talar om dem som har en anställning och som har barn placerade utifrån en kö som finns inom kommunen. I de fallen är det rimligt att det finns anvisningar. Jag tolkar Beatrice Ask som att man inte är intresserad av att utfärda mål och anvisningar för familjedaghemmen. Jag förstår nu att regeringen och socialdemokraterna har för avsikt att göra detta. Det är möjligt att det arbetet också börjar bli klart.
Fru talman! Med begreppet förskola har vi velat markera att verksamheten är till för barnen. Det handlar om deras start på ett livslångt lärande och om en pedagogisk verksamhet som skiljer sig en hel del ifrån den barnomsorg som inledningsvis, när vi började bygga ut den, mest gav föräldrar den trygghet som det låg i att veta att barnen var bra omhändertagna. Visst skall det finnas valfrihet! Man skall kunna välja olika former. Den valfriheten finns, och den tänker vi inte ta bort. Vi vill inte heller ha en stelbent reglering av alla de formerna, t.ex. den barnomsorg som bedrivs hos dagmammor. Om man skulle reglera den skulle det bli ett väldigt stelbent och enformigt system. Läroplanen ligger som en riktlinje som även familjedaghemmen kan följa, men det är inte en statlig reglering.
Fru talman! Jag måste ta tillfället i akt här i kväll att ställa en fråga till Eva Johansson. Socialdemokraterna går nu mer eller mindre tydligt ut med att det framgent skall vara gratis barnomsorg. Ibland talar någon minister om förskola, och en statsminister talar om dagis. Innebär detta att de föräldrar - som har valt eller inte har något val - som har sina barn placerade i familjedaghem kommer att ställas utanför de statliga subventioner som vi har till barnomsorgen i dag? Det skulle betyda att gruppen som står utanför subventioner från staten för sin barnomsorg blir större. Vi har redan ett stort antal barn i den gruppen, och i så fall utökar socialdemokraterna den. Jag tror att det är bra med ett besked på den här punkten, eftersom det finns en stor oro ute i landet när det gäller detta.
Fru talman! Vårt löfte om maxtaxa gäller fortfarande. Det gäller naturligtvis inte bara de barn som är på daghem utan också de barn som är i familjedaghem. På den punkten kan jag lugna Gunilla Tjernberg. Men vad är det för fel på att vi har en pedagogisk verksamhet som erbjuds alla barn och att vi markerar det genom en läroplan för förskolan? Jag tyckte att jag kunde märka i Gunilla Tjernbergs anförande att hon ansåg att detta var fel. Är det så, eller är detta någonting som är bra? Klargör det!
Fru talman! Det är inte på något sätt fel att vi har en läroplan för förskolan. Eva Johansson kanske inte lyssnade riktigt på vad jag sade. Jag uttryckte att det är bra att vi har fått tydliga pedagogiska riktlinjer också inom förskolan. Vad jag inte tycker är bra, och vad vi kristdemokrater vill uppmärksamma, är att det finns en tendens i den debatt som nu pågår att vi skapar en signal till barnfamiljer om en A-barnomsorg och en B barnomsorg, vilket jag inte tycker att vi skall ha. Det är angeläget att föräldrar skall känna att staten inte styr valet. Staten skall uppmuntra det val som föräldrarna gör, och då måste förutsättningarna finnas.
Fru talman! Jag tänkte egentligen ställa samma fråga som de två föregående talarna har gjort. Jag undrade om Gunilla Tjernberg verkligen ville utsträcka läroplanen till att gälla för dagmammor m.m. Vi vet alla att barn från tre års ålder är pigga på att lära. Man kan ha olika uppfattningar, men många menar att det är jättebra att sätta dem i en verksamhet där man mer organiserat på ett utvecklingspedagogiskt sätt försöker utnyttja detta. Det här har folk sagt i alla tider, oberoende av om de har valt att vara hemma med barnen eller inte. De föräldrar som hade råd lät förr i världen sina barn, om de ville, gå några timmar i lekskolan. De trodde att det var en bra och lekfull förberedelse för skolan. Jag ser inte riktigt den motsättning som Gunilla Tjernberg tar upp. Det är ju denna pedagogiskt medvetna organisation som en läroplan i första hand skall vara avsedd för.
Fru talman! Vi har ingen annan uppfattning när det gäller läroplanen för förskolan. Jag säger en gång till att det är bra att det finns en sådan. Jag tror att det är angeläget att vi när vi för den här diskussionen är tydliga. När vi i olika partier talar om gratis barnomsorg i framtiden bör vi komma ihåg att det finns andra omsorgsformer och att de också skall uppmärksammas. Jag vet att barn har behov av pedagogisk ledning, stöd, lek osv. vid tre års ålder. Det är oerhört viktigt. Men detta kan ett barn få på olika sätt: i daghemsverksamhet, hos dagmamma men också i hemmet. Eller varför inte i en öppen förskola som är ett mycket bra komplement när det gäller den verksamheten.

Fru talman! Alla människors möjlighet till utbildning och kompetensutveckling oavsett ålder och bostadsort ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det är en välfärdsfråga, en jämlikhetsfråga, en jämställdhetsfråga och en fråga av allra största regionalpolitiska betydelse. Egentligen skulle kanske mitt anförande ligga i det regionalpolitiska blocket, men det kommer att handla om utbildning, så jag hoppas att det passar bra här också. För närvarande pågår ett arbete runt om i landet för att ta fram förslag till åtgärder för att öka tillväxten. I Gävleborgs län, som jag representerar, dominerar än i dag den exportinriktade basindustrin. Som en följd av de rationaliseringar som har skett kan inte industrin längre erbjuda arbetstillfällen i den utsträckning som den gjorde tidigare. Som det sades tidigare här i kväll fordras det numera oftast specialutbildning för att få anställning. I de flesta Norrlandskommuner är i dag arbetslösheten stor, och andelen invånare med eftergymnasial utbildning är lägre än i riket som helhet. Från vårt län är utflyttningen stor i dag. Det är ett bekymmer som vi delar med övriga Norrlandslän, men också med stora områden utanför storstadsområdena i de södra delarna av landet. Vad krävs då för att vi skall kunna vända trenden? I första hand krävs väl utbildad personal och en väl fungerande infrastruktur. Vi måste möjliggöra för människorna i våra kommuner och i våra län att utbilda sig för den nya tidens krav på kompetens. Det krävs goda kommunikationer, både traditionella och moderna bredband, för att företag skall vara intresserade av att etablera sig, så att de som har skaffat sig utbildning kan erbjudas arbete på hemorten. Med tanke på den höga arbetslösheten, de låga utbildningsnivåerna och en låg andel sökande till högskoleutbildningen hälsades regeringens satsning på kunskapslyftet med mycket stor tillfredsställelse i vårt län. Det är många som har sökt sig till komvux och kunskapslyftet. För första gången medger regelsystemet att arbetslösa kan studera på heltid med bibehållen arbetslöshetsersättning. Förmodligen har det bidragit till att så många människor nu har tagit till vara möjligheten att komplettera sin utbildning för att få gymnasiebehörighet. Det stora intresset för att komplettera sin utbildning har stor betydelse i den del av landet som jag kommer från. Det har stor betydelse i dag eftersom kunskap och kompetensutveckling tillmäts allt större betydelse för ekonomiskt välstånd och för tillväxt. Det här är bara början på en process. I Hälsingland liksom i övriga landet är det en större andel kvinnor än män som har börjat vidareutbilda sig. Nästan två tredjedelar av dem som studerar är i åldern 25-44 år. Det är alltså många som är i de mest produktiva åldrarna som nu kompletterar sin utbildning. Förra året gjordes en undersökning bland de vuxenstuderande i Hälsingland. Den visar att de viktigaste motiven för att vidareutbilda sig är att få gymnasiekompetens, att få behörighet för högskolestudier. Den här undersökningen visar också att studierna för de flesta är ett positivt val, inte något som man känner sig tvingad till. Framför allt kvinnorna anger ofta personliga motiv. Man vill stärka självförtroendet och öka sin allmänbildning. Närmare 40 % tänker söka sig till någon högskoleutbildning eller annan högre utbildning inom de närmaste tre åren. En ungefär lika stor andel säger att de kanske tänker göra det. Det är alltså ungefär 80 % som nu funderar på att läsa vidare. Eftersom många av de studerande har kommit en bit upp i åldrarna är de ofta i den situationen att de inte kan lämna hemorten för studier vid högskolan. Endast en tredjedel av de studerande menar att de kan studera vidare om studierna i sin helhet är förlagda till högskoleort. För lite mer än två tredjedelar av de studerande är distansstudier vid högskolan eller studier vid studiecentrum på hemorten möjliga alternativ. Möjligheten att studera på hemmaplan blir viktigare ju äldre man är. Framför allt kvinnorna uttrycker att de behöver ha den möjligheten. Naturligt nog är det ungdomarna som kan tänka sig att studera på högskoleorterna. Slutsatsen av den här undersökningen är att satsningen på kunskapslyftet har varit mycket positiv och att många har planer på fortsatta studier om bara de rätta förutsättningarna ges. Fru talman! Ett sätt att öka möjligheterna för stora grupper i vårt land att studera på eftergymnasial nivå är att förbättra möjligheterna till distansstudier. Utvecklingen pekar också på att intresset fortsätter att växa och att den nya tekniken rätt utnyttjad med sina möjligheter till interaktivt lärande och kunskapssökande kan innebära en omvälvning både av högskolornas undervisning och av deras räckvidd. I vårt län är distansutbildning på högskolenivå sedan flera år en självklar utbildningsform, tillgänglig vid lärocentrum i länets samtliga kommuner. En utvärdering vid Uppsala universitet har dessutom visat på mycket gynnsamma effekter på sysselsättningen i vårt län. Distansutbildningar förlagda till lokala studiemiljöer har nått nya målgrupper som traditionellt inte påbörjar högskolestudier. Man kan vidare konstatera att examinationsgraden är lika hög vid distansstudier som vid traditionella högskolestudier. Regeringens satsning på de små och medelstora högskolorna har varit mycket bra. Det har inneburit att framför allt fler unga människor skaffar sig kvalificerad eftergymnasial utbildning. Det innebär att de små högskolorna fungerar som en motor för näringslivet i sina regioner. Den här satsningen har, som jag har sagt, varit bra. Men i allmänhet når man endast de riktigt unga, vilket i och för sig är lovvärt. Men de ortsbundna vuxna, yrkesarbetande som behöver höja sin kompetens, kvinnor och de som kommer från hem som saknar högskoletradition är det i allmänhet svårt att rekrytera till den traditionella högskoleutbildningen. Den undersökning som jag har berättat om från vårt län visade ju just detta. I Hälsingland har man kunnat konstatera att distansutbildningar förlagda till lokala studiemiljöer har nått målgrupper som inte tidigare har påbörjat högskolestudier. Fru talman! Vilket är då problemet? Bekymret är att vi inte har tillräckligt antal platser att erbjuda på hemmaplan, att de som studerar vill läsa ett antal ämnen och program som inte finns tillgängliga vid studiecentrum. Det vi skulle behöva i dag är större möjligheter för kommunerna själva att köpa den distansutbildning man anser sig behöva eller incitament som gör det mer intressant för högskolorna att lägga ut utbildning på distans. I dag är man huvudsakligen hänvisad att erbjuda invånarna den utbildning som högskolorna anser sig ha möjlighet att lägga ut som distansundervisning. Med dagens teknik är det nu möjligt för att nå de stora grupperna ortsbundna vuxna, framför allt i glesbygden, att flytta högskolan till studenterna och inte tvärtom.

Fru talman! Jag tycker att Agneta Brendt har lyft fram en viktig fråga som handlar om kunskapslyftet, som är en god och bra satsning. Hon berättar om hur människor i hennes län som aldrig tidigare har kunnat studera nu kan studera därför att de helt enkelt får det särskilda utbildningsbidraget och att de har varit med i a-kassa och blivit arbetslösa. Samtidigt vet vi att det överallt i landet, förmodligen också i Agneta Brendts län, finns ett stort antal vuxna som aldrig har fått möjlighet till a-kassa därför att de aldrig har fått något arbete. Har de inte rätt till samma typer av studier under liknande villkor? Hur värnar Agneta Brendt och hennes parti om de människorna?
Fru talman! För oss har det varit viktigt att ge möjlighet för de människor som har blivit arbetslösa att genom att öka sin kompetens kunna komma tillbaka på arbetsmarknaden med större kunskaper och förbättrade möjligheter att möta den framtida arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag känner egentligen inte att det var svar på min fråga. Jag lämnar den frågan därhän och låter Agneta Brendt få tänka på den. Jag vill väcka en annan fråga. Det låter på Agneta Brendt som om målet för alla är att gå på högskola eller universitet. För oss kristdemokrater är målet att universitet, högskola och utbildningar skall finnas tillgängliga för alla som vill. Är socialdemokraternas inställning att den sanna lyckan för alla människor är att ha gått på högskola eller universitet?
Fru talman! Nej, den sanna lyckan är kanske inte att alla har gått på högskolor och universitet. Den sanna lyckan är att göra det möjligt för alla som vill. Med det skolsystem som fanns när jag gick i skolan var det inte möjligt för alla att skaffa sig en utbildning som berättigade till inträde på universitet och högskolor. Den möjligheten försöker vi i dag ge de människor som inte fick den då. Vi försöker så långt det går att göra det möjligt för de ungdomar som går i gymnasieskolan att ha kompetens för att söka till högskoleutbildningar.
Fru talman! Som bakgrund till min fråga vill jag säga att också vi folkpartister är positiva till ökade insatser för att vuxna skall kunna läsa. Vi tycker att alla vuxna skall ha rätt att ta igen t.ex. gymnasiekompetens som man inte har skaffat sig. I likhet med Yvonne Andersson har jag reagerat kraftigt mot orättvisan i reglerna. Det gäller dem som är över 25 år och inte har rätt till a-kassa. De måste låna samma summa pengar som de som har a-kassa får utan att behöva låna ett öre. Det gäller också dem som inte är 25 år, dvs. de som är arbetslösa och är 23 eller 24 år. De får antingen låna pengar i en redan svår situation eller studera på Alfakassa, som är ett minimum som man knappt kan leva på. Jag skulle vilja veta om Agneta Brendt inte håller med om att det är en svaghet i systemet att det är så uppenbara orättvisor mellan olika grupper.
Fru talman! Jag kan medge att det finns vissa svagheter i systemet. När det gäller ungdomar finns ju också det ansvar som kommunerna har för att se till att de får utbildning som de eventuellt har missat.

Fru talman! Rubriken Utbildning och kultur har ju så här långt visat sig handla om utbildning. Jag vidhåller min ursprungliga definition och kommer att prata om några kulturpolitiska områden som vi moderater anser kräver uppmärksamhet under den här mandatperioden. Efterlevnaden av Riksantikvarieämbetets allmänna råd om uppdragsarkeologin är mitt första ämnesområde. Sedan kulturutskottet våren 1997 behandlat frågan om hur länsstyrelserna skall handlägga ärenden om arkeologiska undersökningar och kommit fram till att föreskriva ett upphandlingsliknande förfarande, fattade riksdagen beslut om detta. Regeringen bemyndigade så småningom Riksantikvarieämbetet att utfärda de nödvändiga verkställighetsföreskrifterna. Ännu under våren 1998 remissbehandlades förslaget till föreskrifter med sådan stor noggrannhet att de inte kom att utfärdas förrän de flesta besluten om arkeologiska undersökningar sommaren 1998 redan var fattade. Länsstyrelserna kunde därför, trots att de var medvetna om riksdagsbeslutet och de väntade nya reglerna, hantera de arkeologiska undersökningarna ungefär som de själva ville. Effekten av detta blev bl.a. att Riksantikvarieämbetet i ett pressmeddelande den 20 maj 1998 kunde rapportera om en hektisk tid för Riksantikvarieämbetets arkeologer, och att deras fem kontor utförde drygt 40 undersökningar under våren och sommaren i centrala och södra Sverige. Man beskriver sig själv som en av Nordens största arkeologiska institutioner, och meddelade stolt: Vi utför i dag merparten av undersökningarna i Sverige. Det är då något paradoxalt att i betänkandet 1997/98:KrU12 läsa: En sådan utveckling måste undvikas som medför att privata intressenter får utföra de mer omfattande undersökningarna medan de mindre utförs av övriga institutioner. Risken var tydligen helt uppenbart den motsatta. Fru talman! Riksantikvarieämbetet lär under hösten 1998 på olika sätt ha informerat de berörda tjänstemännen på länsstyrelserna om de nya föreskrifterna. Det är i och för sig gott och väl, men minst lika viktigt är att ämbetet också ser till att reglerna efterlevs. Att då samtidigt själv disponera en av Nordens största arkeologiska institutioner ställer nästan omänskligt stora krav på oväld och opartiskhet. Det hade varit lättare om ämbetet, som vi moderater har föreslagit, redan nu fått ställning som sektorsmyndighet på kulturmiljöområdet. I stället uppstår det nu sådana situationer som beskrivs i en artikel i Banverkets personaltidning Rallaren nr 10, 1998. Där presenteras arkeologen Toralf Fors, från det privata företaget Arkeologikonsult, som smörjmedel och beställarstöd för Banverket gentemot Riksantikvarieämbetet. Nog hade det varit naturligare att det privata företaget, efter att länsstyrelsen genomfört de nödvändiga upphandlingsliknande åtgärderna, utfört undersökningen, att länsantikvarien hade kontrollerat hur den utfördes och att Riksantikvarieämbetet vid behov hade kunnat ge de inblandade parterna nödvändigt stöd. Sammanblandade roller medför varken kvalitetsutveckling eller kostnadspress - två av de skäl som framfördes när vi i kulturutskottet diskuterade oss fram till den ordning som nu gäller. Ansvaret ligger tungt på Riksantikvarieämbetet att se till att riksdagens intentioner med det fattade beslutet förverkligas under kommande utgrävningssäsong. Jag vill också något beröra ansvarsfördelningen mellan kulturorgan på central, regional och lokal nivå. Kulturrådet kommer under de närmaste månaderna att publicera en serie rapporter som skall behandla olika delar av det svenska kulturlivet. Den första, som redan har utkommit, heter Från Sevilla till Duvemåla och behandlar musikteatern. De här rapporterna skall bl.a. utgöra underlag vid regeringens och Kulturrådets beslut om statsbidrag och stimulera till diskussion om utveckling och förnyelse. Enligt min uppfattning måste ett beslut om förändrade regler för hur statsbidraget fördelas föregås av en principiell diskussion om roll och ansvarsfördelningen på kulturområdet. I dag är ansvarsfördelningen minst sagt oklar. Det är viktigt att i första hand slå fast huvudmännens ansvar och vad det innebär, var sig det är staten, en eller flera kommuner eller landsting eller om huvudmannaskapet är privat. Ingen huvudman, även om verksamheten bedrivs i stiftelse eller bolagsform, kan gentemot bidragsgivarna avsvära sig det grundläggande ansvaret. Det är t.ex. därför som vi moderater under många år motsatt oss att staten utan större diskussion tar över finansieringen av Arbetets museum. I huvudmannaansvaret bör t.ex. ligga att man svarar för kostnaden för institutionens lokaler, antingen som ägare eller hyresgäst. Eventuellt stöd till verksamheten bör i största möjliga utsträckning basera sig på framförhandlade avtal mellan huvudmannen och möjliga bidragsgivare. Avtalet skall innehålla mätbara kriterier för måluppfyllelse och även konsekvenserna av att målen inte uppnås. Ett sådant avtal skall vara långsiktigt och innehålla en stimulans till huvudmannen att förbättra verksamhetens ekonomiska situation genom ökade publik och sponsorsintäkter. Vi moderater har tidigare framfört vår tveksamhet inför att låta Statens kulturråd svara för så stor del av den statliga bidragsfördelningen. Den tveksamheten kvarstår förmodligen även i ett reformerat system. Fru talman! Det tredje området jag har kritiska synpunkter på är det digitala marknätet. Vi har under de senaste veckorna nästan dagligen kunnat läsa nyheter om det digitala marknät som kulturministern anser behövs för att säkra ett statligt inflytande över svenska folkets TV-tittande. Sändningsstarten är uppskjuten och beräknas nu till den 1 Företaget skall inte längre drivas efter kommersiella principer, och därför hoppar VD av. Mottagarutrustningen, de s.k. set-top-boxarna, finns i praktiken inte ute på marknaden, och vissa leverantörer har bromsat upp sin lansering, eftersom de inte tror att det finns någon efterfrågan. Regeringen har den 22 december förra året beslutat att inrätta ett tredje sändarnät för att ge SVT/UR tillgång till ett eget nät där även deras regionala sändningar skall finnas och för att de kommersiella programbolagen skall slippa dela sändningstid med varandra. Det markbundna nätet har nämligen till skillnad från kabel och satellitdistribuerad digital-TV klara kapacitetsbegränsningar. Teracom skall sälja sändningsutrymme på näten, till SVT till självkostnad, till öviga programföretag på villkor som en person med inblick i verksamheten betraktar som "en mardröm". Just nu kan vi på affischtavlor och TV se Kulturministern har i ett skriftligt frågesvar till mig angett Teracoms investeringskostnader till 250-300 Teracom förlorar minst 25 miljoner kronor i halvåret på grund av uteblivna distributionsavgifter. Senda förlorade 12 miljoner kronor de första nio månaderna 1998 och förlorar enligt tidningen Dagens IT i storleksordningen 10 till 15 miljoner på att TV 4 hoppar av som ägare. De kommersiella programbolagen anger augusti som en realistisk startmånad. Tidskriften Vision talar om att Kulturdepartementet måste ge aktörerna i marknätet några köttben. Gratis sändningar inledningsvis är en möjlighet, eller förmånligare reklamregler. Att hota med att dra in sändningstillstånden skulle vara minst sagt kontraproduktivt. Utan de kommersiella programbolagen skulle ingen köpa in sig för att få se SVT:s program, som man ju redan kan se i analog form. Vision antyder möjligheten att staten går in och, som man gjort i England, slår fast ett datum när de nuvarande analoga sändningarna stängs av, men det leder nästan med automatik till att regeringen i något läge måste subventionera set-top-boxar. Man talar om en kostnad på 1 miljard i subvention per 400 000 hushåll. Optimistiska bedömare talar om kanske 50 000 tittare i slutet av detta år. Bedömare räknar med att det kommer att säljas 150 000 satellitmottagare i år, varav de flesta är digitala. Telias kabel-TV-bolag anger att av dess kunder kommer över 100 000 att skaffa en digital box i år. Fru talman! Ur alla dessa bilder från verkligheten tonar en fråga fram med stor tydlighet: Hur kunde kulturministern få regeringen med på satsningen på det markbundna digitala TV-nätet? Och följdfrågan blir: Hur mycket kommer detta äventyr att kosta skatte och TV-avgiftsbetalare?
Fru talman! Jan Backman tog upp många saker i sitt anförande, och jag har tyvärr inte möjlighet att på två minuter ställa frågor kring alla dessa. Jag skulle dock vilja ställa en fråga. Jan Backman säger att statsbidragen till kulturinstitutionerna måste ses över. Moderaternas budgetmotion går ut på att man helt enkelt skall avskaffa de statliga bidragen till kulturinstitutionerna. Moderaternas budget är 609 miljoner kronor lägre än regeringens, dvs. ungefär 8 % lägre på hela kulturområdet. Varifrån skall de här pengarna tas? Jo, från publik och sponsorsintäkter. Men min fråga är: Hur skall de som har små inkomster få tillgång till kultur med er kulturbudget? Blir det en likvärdig kultur för alla eller blir det kultur bara för dem som har råd?
Fru talman! Charlotta Bjälkebring har något missförstått det moderata budgetalternativet. De stora besparingarna när det gäller den institutionsbundna kulturverksamheten ligger i vårt förslag på Riksteatern och på Rikskonserter. I vår budget har de verksamheter som har landsting eller kommun som huvudman minst lika stora resurser till sitt förfogande som i den som Vänsterpartiet ställer sig bakom. Det här gör vi bl.a. av det skälet att vi vill att kulturen skall få så stor spridning som möjligt.
Fru talman! Det innebär att vi har väldigt olika kultursyn. Riksteatern och Rikskonserter är två delar av statens kulturpolitik som verkligen når ut i hela landet och som bygger på en mycket lokal ideell verksamhet. Drar man in på den verksamheten kommer kulturen att elitiseras ännu mer och centreras till storstäderna. Jag tycker att det är väldigt tråkigt.
Fru talman! Att etableringen av byteatern eller andra små lokala teatrar som så småningom har fått karaktär av länsteaterinstitioner skulle vara ett sätt att koncentrera teaterverksamhet till storstäderna tycker jag är en något långsökt slutsats.

Fru talman! Behovet av att känna trygghet i vårt samhälle, att inte bli utsatt för våld, stöld, förstörelse och intrång har inte funnit sin plats i debatten om välfärden, och det känns lite avslaget att starta den här debatten vid denna sena timme. Jag skulle ändå vilja ta upp en angelägen fråga inom detta område, nämligen vittnenas och brottsoffrens situation. Det har funnits en auktoritetstro i det svenska rättsväsendet tidigare, men den håller i dag på att rämna. Det största hotet för närvarande mot vår rättssäkerhet är vittnenas situation. Vi i Centerpartiet anser att vittnena spelar en central roll i vårt rättsväsende. Särskilt i brottmål är vad som framkommer genom vittnesförhören ofta den viktigaste bevisningen i målet. En rättssäker brottsmålsprocess förutsätter att allmänheten medverkar vid utredningen av brott och inte bara tiger. I Sverige är det en allmän skyldighet att vittna i en rättegång. Vittnesplikten är sanktionerad genom regler om vite, hämtning och häktning. Vittnesvilligheten har minskat. Det är inte bara fråga om en allmän olust inför att vittna, utan vi har ett hårdare brottsklimat, som gör att vittnena känner stor otrygghet och rädsla för att vittna. Det är en stor påfrestning att medverka i en rättsprocess, både för vittne och för brottsoffer. Det är på samma sätt när allmmänheten anmäler brott eller tipsar t.ex. polisen. Man vill ogärna uppge namn och var man kan nås. Man vill inte bli inblandad. De som lojalt ställer upp och vittnar, ja även målsägare, känner ofta att de inte har rättsväsendets stöd. Det känns obehagligt att bli kallad till tingsrätten för att vittna. Oftast är det en främmande miljö. Det skapar en osäkerhetskänsla att ställas inför den ovana situation som en rättegång utgör. Man tvingas sitta utanför rättssalen tillsammans med okända människor innan ens namn ropas upp i högtalaren. När man sedan kommer in i rättssalen väntar en ny samling helt okända människor. Samtidigt har vittnet hotet över sig att om det inte ställer upp, kan det utdömas vite om 1 000 eller kanske 2 000 kronor. Personalen inom rättsväsendet behöver kunskap i beteendevetenskap för att på bättre sätt möta de människor som har utsatts för brott och måste vittna, det tycker vi i Centerpartiet. En person med negativa erfarenheter av rättsväsendet kan förmedla dessa intryck till ett stort antal personer. Eftersom det många gånger är informationer från allmänheten som leder till att brott klaras upp är det mycket viktigt att allmänheten i stället har en positiv bild av rättsväsendet. Många vittnen är inte förberedda på att de kommer att utsättas för ett hårt korsförhör av motparten. Det kommer ofta som en obehaglig överraskning. Blir ärendet dessutom överklagat så blir det en ny procedur. Lång tid har då förflutit och en del har fallit i glömska. Antalet hot och trakasserier riktade mot vittnen och målsägare har ökat kraftigt.

Resultatet blir många gånger en terrorisering i form av t.ex. rispade bilar, sönderskurna bildäck och att man känner sig iakttagen och otrygg. Det är inte i dessa situationer som målsägare och vittnen är hjälpta av att byta identitet och att få larmpaket och besöksförbud. De åtgärderna är naturligtvis viktiga i vissa svåra situationer, men det är inte endast våldssituationer och inom den organiserade brottsligheten som det är oroligt för vittnena. Det kan gälla de mest banala situationer. Det känns oroande att det i debatten har framkommit tveksamhet även från polisernas sida om de skall vittna, inte minst nu sedan händelsen då en bomb exploderade i en polisbil i Fru talman! I Centerpartiet anser vi att vi måste få vittnena och målsägarna att känna trygghet och låta dem känna att de gör en viktig insats inom vårt rättsväsende, som i sin tur skapar ett tryggare samhälle. Vi måste stödja och inte hota. På några håll har det startats upp vittnesstöd i Brottsofferjourens regi, bl.a. i Helsingborg. Det är en god början. Detta sprids så sakteliga över hela landet. Det är ideellt arbete av stort värde. Men, fru talman, det är mycket som återstår för att återupprätta förtroendet för rättssäkerheten och tryggheten för våra medborgare och för att skapa en trygg situation för både vittne och målsägare.

Fru talman! Mitt anförande handlar om möjligheten till ökad turism, främst i glesbygd. I Kronobergs län, som är ett litet skogslän och lite av de tusen sjöarnas land, är det oftast långt mellan stugorna men nära mellan människorna. I Kronobergs län bor det 180 000 invånare i åtta kommuner. Ca 80 000 bor i Växjö, som är den största kommunen. De övriga sju kommunerna består av mycket glesbygd, där man brottas med vikande befolkningsutveckling och minskande arbetstillfällen. I Kronoberg har vi 645 000 hektar skog och 1 320 sjöar, vilket gör 650 mil strand. Det gör Kronoberg till ett mycket naturvackert landskap. Det i sin tur gör att Kronoberg kan vara med och konkurrera om de ökande turistströmmar man förväntar sig i framtiden. Av egen erfarenhet och av samtal med människor vet jag att det är många som tycker att det är attraktivt att kunna sitta vid stugan i kvällssolen och t.ex. grilla sin nyfångade fisk och gå ned och ta ett kvällsdopp. Som en hjälp på traven för att utveckla turism och jobb i Kronobergs län behöver vi fler turister som stannar mer än en dag, dvs. övernattar i övernattningsstugor. För att detta skall vara attraktivt skall stugorna alltså vara sjönära. Om man vill bygga stugor som är sjönära måste man ta hänsyn till allemansrätten och strandskyddet. Det är inte reglerna om strandskydd i miljöbalken som är problemet, utan hur och när man lämnar dispenser. Fru talman! I min hemkommun Uppvidinge, där det bor ca 10 000 invånare och finns 231 sjöar som är större än ett hektar säger f.d. kommunalrådet: " - om man tar alla invånare i hela kommunen och ställer dem i en ring hand i hand runt en av dessa 231 sjöarna så skulle inte invånarna i Uppvidinge räcka till för att nå runt." Vi kan tänka oss ett litet samhälle med en stor vacker sjö - utan att peka ut något samhälle med namn, eftersom det kan vara en sjö var som helst - där det bor ungefär 200 invånare och där det finns en liten lanthandel som det är svårt att få bärighet i. Om man då bygger tio små enkla stugor, hyr ut dem under en säsong till 100 olika familjer och dessa familjer handlar för 1 000 kr i den lilla lanthandeln, så skulle det kunna betyda att lanthandeln får en ökad omsättning på 100 000 kr, vilket kanske gör att lanthandeln får lönsamhet och att jobben kan finnas kvar i glesbygden. Man kan då titta på grannkommunen Lessebo, som ligger mitt i glasriket och som har liknande förhållanden. Där håller man på med ett projekt om en stugby på 8-10 stugor vid Stampsjön, som den i folkmun kallas, med vilken man vill locka turister till övernattning med fiske och bad. Den här stugbyn, eller s.k. turistanläggningen, vill man bygga 40-60 meter från stranden, men detta har man inte fått dispens för. Gränsen är 100 meter, och Naturvårdsverket hävdar att hänsyn till näringslivet inte kan utgöra skäl för dispens. Då kan man undra: Varför vill markägaren och politikerna att man skall bygga närmare sjön? Jo, för att vid denna hundrametersgräns är det en sluttning, så därifrån ser man inte sjön. Men bygger man däremot 40-60 meter från sjön får turisterna sjöutsikt. Då blir området genast mer attraktivt. Detta projekt avser att skapa minst fem arbetstillfällen. Fru talman! Det är tveksamt om vi har råd att inte ta till vara fem arbetstillfällen i glesbygden. I Kronoberg har vi mycket tyska och danska turister som utnyttjar allemansrätten såtillvida att de campar en natt. Om vi kunde få dessa turister att i stället bo på turistanläggningar som är exempelvis strandnära skulle vi kunna ta betalt för deras boende, och på det sättet skulle fler jobb skapas. Självklart skall vi slå vakt om och värna allemansrätten och strandskyddet och människans rätt att ströva och röra sig fritt vid våra sjöar och vattendrag. Vi måste också ta hänsyn till växt och djurriket. Fru talman! Hela Sverige skall leva, och då måste vi titta på hur vi kan bevara vår vackra natur. Om vi vill ha ett öppet landskap måste vi också skapa förutsättningar så att det finns möjligheter att försörja sig. En väg att gå är att länsstyrelsen i högre grad utnyttjar sin möjlighet att ge dispens för bebyggelse i strandnära områden. Alla regioner har unika förutsättningar, och länsstyrelsen bör anpassa sin tillståndsgivning till de lokala förutsättningarna. Vi i Kronoberg, de tusen sjöarnas landskap, välkomnar nya och fler turister. Vi vill dela med oss av det finaste vi har: skogarna, sjöarna och människorna.

Fru talman! De stora speljättarna Svenska Spel och ATG har ökat omsättningen med 13 % respektive Finansdepartementets förslag om kasinon kommer att ändra spelmarknaden. Jag anser att man måste ta hänsyn, se helheten och försöka att förankra alla olika typer av konsekvenser som det kommer att medföra. Frågan är om regeringen verkligen har tagit dessa hänsyn. Regeringen fick backning av sin riksdagsgrupp när det gäller kasinopropositionen. Ej heller har regeringen tagit hänsyn till att Vänsterpartiet och Miljöpartiet är mycket kritiska till att etablera kasinon med internationella regler i Sverige. Vi är också en del av regeringsunderlaget. Inte i en enda stavelse har denna proposition diskuterats med oss trots att Ulrica Messing i en frågestund med anledning av min fråga om folkrörelsernas andel av spelmarknaden ansåg att vi borde vara med i diskussionen. Men, fru talman, ännu är det inte för sent. Propositionen kommer att läggas fram först den 2 mars. Måhända är det slappheten i socialdemokraternas kultursyn som har skapat detta dilemma eller synen på sig själva som aktör i den demokratiska processen. Riksdagen har skrivit så här om vår kulturpolitik: Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar. En fråga som därför bör ställas till kulturministern är: Vad är det för satsningar inom kulturområdet som väger upp den obalans som Finansens kasinokultur för med sig? Det måste vara - herr Finans och fru Kultur - balans mellan inkomster och utgifter, vilket även innebär en balans mellan de konsekvenser som nyetablerade verksamheter initierade av staten för med sig inom budgetramarna. Socialdepartementet har kommit fram till att ca 150 000 svenskar lider av någon form av spelberoende. Det finns i dag enbart tio platser på behandlingshem för dessa. Det är djupt otillfredsställande. Fru talman! Jag tycker att svenska folket skall ha glädjen i förlustelsen och förnöjelsen att spela. Det är upp till var och en att själv avgöra hur man vill fördriva sin fritid och vad man gör av sina pengar. Men det anstår också regering och riksdag att ta ansvar för medborgarnas hälsa och skapa goda förutsättningar för utsatta grupper att få en meningsfull fritid. Huvudargumentet som Spelutredningen tog fasta på år 1992 var att kasinon skulle inbringa pengar till statskassan. Alla måste vi ställa oss frågan: Är det moraliskt riktigt att i ekonomiskt svåra tider få människor att i ökad grad satsa sina pengar på statliga spel? Visionen om spel borde vara något annat än att lösa statens finanser. Vänsterpartiet anser att spelfrågan inte berör bara ekonomiska aspekter utan i lika hög grad även sociala och humanistiska aspekter. I Svenska Spels egen tidning nr 2 år 1997 skriver man bl.a. så här om roulette: "ögon följer spänt elfenbenskulan där den graciöst böjer av i sin rotations bana för att sedan, rasslande och nyckfull, hoppa än hit och än dit innan den hamnar i sitt fack. Kvävda triumfrop blandas med snyftningar. Längst ned vid bordet rättar en gentleman stillsamt till nejlikan på smokingen innan han går ut i trädgården och skjuter sig -". Många argument talar emot etablerandet av svenska kasinon med internationella regler. Den ekonomiska kalkylen om ett årligt överskott på 300 miljoner kronor är minst sagt luftig, likaså antagandet att 300 nya jobb skulle skapas. - Spelmarknaden är konstant i Sverige. Om staten ökar sina intäkter på spel kommer folkrörelserna förlora. - Spel på kasinon medför en stor risk för att spelberoendet ökar i Sverige. Spelandet är också klass och könsrelaterat. Människor med låga inkomster spenderar mer av sin disponibla inkomst på spel än högavlönade. Kvinnor drabbas i högre grad än män av spelberoende när det gäller spel på lokal, och kasino är ett sådant spel. De eventuella spelintäkterna kan på grund av budgetlagen inte heller användas till de ökade kostnader som spelberoende och ökad kriminalitet kan dra med sig.

Kasinopropositionen är ett sånt förslag. Jag vill också ha sagt att om det är så att regeringen ändå ämnar lägga fram en sådan proposition önskar vi i Vänsterpartiet delta i de samtalen för att på så vis kunna få en helhetssyn på vad det kommer att innebära för utgiftstaken och utgiftsramarna i de övriga utskottens budgetar.

Fru talman! Det finns de som påstår att alla människor har ungefär samma intressen. De påstår att alla måste ta ett gemensamt ansvar för att Sverige skall ta sig ur krisen. De har fel. Politik handlar om att vara medveten om och ta ställning i konflikten mellan olika intressen. Inget händer av en slump. Det finns en anledning till att många människor i Sverige i dag har svårt att klara sig och till att de fattiga blir fattigare medan de rika blir allt rikare. Det finns skäl till att massarbetslösheten befästs och att kvinnor fortfarande inte är jämställda med män. Ingenstans uppstår utslagning, segregation och ungdomsvåld av sig självt. Alla dessa problem är resultatet av en politik som förs därför att en del människor tjänar på det. Därför finns det inte heller en enda väg som leder till välstånd och framgång för alla i Sverige. Den som påstår det döljer snarare de intressen som företräds. I insikten om att det är konflikter som driver utvecklingen framåt ligger också nyckeln till demokratins och politikens återupplivande. Många påstår i dag att ungdomar inte är intresserade av politik och definitivt inte av partipolitik. Det stämmer inte. Enligt Ungdomsstyrelsens undersökning som diskuterades en del förra våren kan nästan 60 % av de unga i Sverige tänka sig att gå med i ett politiskt parti. Det som de definitivt inte är intresserade av är det myller av ungdomsförbund och partier med likadana politiker som säger likadana saker på ett likadant sätt. Det tycker jag är helt naturligt. Jag spelar också mycket hellre dataspel än är medlem i Liberala ungdomsförbundet. Fru talman! Det finns inga ungdomsfrågor. Jag är medveten om att det egentligen innebär att jag inte borde hålla det här inlägget, eftersom det var under rubriken ungdomsfrågor som jag ursprungligen skulle tala. Men jag vidhåller att det inte finns några ungdomsfrågor som är särskiljbara från andra politiska frågor. Däremot är det ofta ungdomar som drabbas i ett samhälle som blir hårdare. Därför är det i dagens Sverige ofta ungdomar som får ta de värsta smällarna när nedskärningarna i den offentliga sektorn under hela 90-talet med bedövande kraft slagit ut mycket av välfärden och tryggheten för så många. Men det är klart att det knappast är några nyheter i Sveriges riksdag. Det är här som en del av de beslut som har drivit utvecklingen höger ut har fattats, även om det inte alltid har varit här som förslagen först författats, utan snarare i slutna styrelserum långt borta från offentlig insyn. Det är ju med denna riksdags välsignelse som systemskiftet genomförs, men det är sannerligen inte i folkflertalets intresse. Fru talman! Jag lyssnade på debatten om välfärd här i går, och där tävlade socialdemokraternas vackra skönmålningar med moderaternas nattsvarta domedagspredikningar. Det var visserligen ganska underhållande - det måste jag erkänna - men långt ifrån några riktiga beskrivningar av verkligheten. Jag har ingen anledning att utmåla Sverige som ett lyckorike eller att dölja brister eller systemfel i vårt samhälle. En del saker går t.o.m. fortfarande bakåt, inte minst för ungdomar. Runt omkring oss varje dag växer klassklyftorna. Att påstå något annat är en ren lögn. Är det inte ett klassamhälle, där man kan se människors inkomster speglas i deras tänder, därför att så många inte har råd att gå till tandläkaren? Är det inte ett klassamhälle där barn från arbetarhem förvägras möjligheten att idrotta, samtidigt som de rika bygger nya golfbanor lika fort som deras aktier fördubblar sitt värde på börsen? Och är det inte ett klassamhälle där skillnaderna i medellivslängd uppgår till flera år exempelvis mellan människor som bor i Haninge och människor som bor i Danderyd? Men jag har inte heller någon anledning att förneka de uppenbara framgångar som arbetarrörelsens båda partier i samarbete med fackföreningsrörelsen kämpat sig fram till. I vårt land finns det fortfarande en välfärd som är få förunnad. Utmaningen handlar om att inse att det inte finns någon väg tillbaka men att högerns väg framåt leder rakt ned i avgrunden. Moderaternas s.k. lösningar på de problem som vi står inför är smått fantastiska. Det skrivs i ett enda ord - skattesänkningar. Och det är helt naturligt. Det finns ingen anledning för mig att moralisera över det. De intressen som moderaterna företräder - höginkomsttagare, kapitalägare och storföretagare - tjänar på en sådan politik. De tjänar på skattesänkningar. Men för det stora flertalet är det en väg som leder till ökad arbetslöshet och sämre välfärd. Och för ungdomar är det en väg kantad av förnedring och utslagning. Högern talar också ganska ofta om valfrihet. De påstår att alla människor helt fritt kan välja det som passar dem bäst. Som om den arbetslöse själv har valt att bli utslagen. Som om den fattige tycker att det är roligt att tvingas välja mellan att betala hyran och att köpa mat, och som om de som svälter gör det därför att de inte har någon lust att äta. Det är viktigt att genomskåda dem och också deras språkbruk. När de talar om en flexibel arbetsmarknad menar de att folk skall kunna sparkas lättare från sina arbeten. När de talar om ungdomslöner är det en omskrivning av att unga människor skall klara sig på svältlöner om inte pappas pengar räcker. När de säger att alla måste spara menar de att den ensamstående mamman ute i Rinkeby måste sluta att äta mer än en gång per dag för att inte äventyra hullet på herr Wallenberg. Och när de påstår att vi inte längre har råd med fritidsgårdar och en vettig offentlig skola, betyder det att de anser att det är viktigare att låta miljonärerna nolltaxera och kapitalägarna köpa fler hus och fler bilar. Fru talman! Det händer att man ställer generationer mot varandra, inte minst när det gäller rätten till arbete och rätten till bostad. Det är ett perspektiv som Vänsterpartiet inte ställer upp på. Vi menar att alla, oavsett ålder, har rätt till ett arbete med en lön att leva på och en vettig bostad. Och det är fullt möjligt att uppnå om politiken i Sverige vrids kraftigt åt vänster. Därför avvisar vi förslag om ungdomslöner och särskilda ungdomsbostäder med lägre standard. För oss är unga lika mycket människor, med sina behov och sina intressen. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma unga tjejers situation på arbetsmarknaden. En undersökning som presenterades i höstas visade att unga killar dubbelt så ofta som tjejer har ett heltidsarbete och att tjejernas inkomster var 2 000 kr lägre än killarnas. Än en gång bekräftas bilden av kvinnors underordning. Än en gång visar sig diskrimineringen av kvinnor med all önskvärd tydlighet. Sex timmars arbetsdag, en satsning på en utbyggd offentlig sektor och positiv särbehandling vid tjänstetillsättning är självklara krav för Sveriges enda feministiska parti. Fru talman! Låt mig avsluta någonstans där jag började. Det finns inga ungdomsfrågor. Just därför tror jag att vi som är unga med full kraft måste ge oss in i den politiska debatten utifrån våra olika intressen och mål. Om fler unga gjorde det skulle den vänstervind som i valrörelsen visade sig i att Vänsterpartiet fick över 20 % i skolvalen växa till orkanstyrka. Jag hoppas och tror att alltfler unga steg för steg, sekund för sekund och dag för dag kommer att ställa sig upp och kräva sin rätt och sin värdighet. Och låt mig säga att det är mycket välkommet.

Fru talman! Miljö och energifrågorna har dessvärre inte fått någon större spegling under denna allmänpolitiska debatt. Här finns det dock stora ämnen och många trådar att dra i. Vi har klimatfrågan - en ödesfråga för mänskligheten. Vi har energipolitiken i stort - att för framtiden försöka få fram förnybar elproduktion. Det handlar över huvud taget om att få en helhetssyn på beslutsfattandet där man väger in hur vi når optimala vinster för miljön. I dag skall jag ta upp en fråga som är en liten pusselbit i sammanhanget men som visar att det är viktigt med en helhetssyn i beslutsfattandet. Regeringen har antagit en förordning om utfasning av de ozonskiktsnedbrytande köldmedierna. Det mest vanligt förekommande köldmediet i dag är R22. Detta köldmedium skall vara bort från marknaden senast den 31 december år 2001. Vid detta tillfälle måste många fastighetsägare byta kylmaskiner alternativt ansluta sig till fjärrkyla om sådan finns. Nackdelarna med att fastighetsägaren själv investerar i egna fastighetsrelaterade kylmaskiner är både samhällsekonomiska och sämre ur miljösynpunkt. Miljöfördelarna med fjärrkyla är däremot många. Den mest förnämliga miljövinsten är minskat antal freonberoende kylmaskiner som till viss del "läcker" ozonskiktsnedbrytande köldmedium. En annan stor fördel är minskad bullernivå. Lokala bullerkällor som kylmaskiner och tillhörande ventilationsaggregat, ofta placerade på hustaken, försvinner där fjärrkyla ansluts. Malmö kommun, Stadsfastigheter i Malmö har nu för avsikt att använda kyla som lagrats från vinter till sommar i kalkberget för att på ett miljövänligt sätt kyla fastigheter, dvs. fjärrkyla. För att kunna utnyttja denna typ av teknik krävs ett avgörande av en miljödomstol som nu ersätter vattendomstolarna. Det finns dock vissa problem med detta. Såvitt jag förstår har man på vissa håll haft problem med att rekrytera folk till miljödomstolarna. Folk som tillsätts är ofta inte vana vid miljömål och måste först läras upp. Och det handlar ju här om hela miljöbalken med den uppsättning av olika lagar som skall hanteras i detta sammanhang. Innan de har utbildats och kommit in i arbetet kan det ha gått minst ett halvår. Detta kommer att innebära en stor tempoförlust, vilket kommer att gå ut över många mål som kommer att försenas. Fru talman! Det är vår förhoppning att regeringen nu ser de stora miljöfördelarna med denna typ av projekt som fjärrkyla innebär och vidtar åtgärder för att eventuella tempoförluster skall elimineras.

Herr talman! Regionalpolitiken är temat för dagens allmänpolitiska debatt. Jag skulle kunna begränsa mig till att uppehålla mig vid problemen i Västernorrlands län och redogöra för avfolkningen, kommunernas nedkörda ekonomi, företagsvarsel och företagsnedläggningar. Jag skulle kunna tala länge om arbetslösheten i länet på närmare 14 %, som plågar och pinar. Jag skulle kunna tala om investeringar i biobränsleanläggningar i Sundsvall och Härnösand som omfattar 1 miljard och innebär en rad nya arbetstillfällen, men som förhindras på grund av en felaktigt utformad energi och miljöbeskattning. Jag skulle kunna tala om behovet att rusta upp Jag kan beskriva den oro som man känner i Sollefteå inför hotet att kanske förlora den militära garnisonen. Det skulle ödelägga staden. Sjukhuset försvinner och detaljhandeln skulle rasa samman. Men låt oss tala mera principiellt om regionalpolitiken. Näringsministern hade i går sammankallat till ett krismöte med anledning av utflyttningen av svenska företag. Detta är resultatet av en fullständigt felaktigt förd närings och ekonomisk politik i Sverige under många år. Hur skall vi kunna få en bra regional utveckling i Sverige, när det som skall regionaliseras väljer att flytta utomlands? Den socialdemokratiska regeringen bedriver i dag ingen fungerande regionalpolitik. Det syns i befolkningsutvecklingen och i arbetslöshetsstatistiken för de fyra nordligaste länen. Näringslivet varnade för utvecklingen senast för ett par år sedan och föreslog en rad åtgärder. Men de förhånades av framstående socialdemokrater. När de stora svenska företagen, som sedan decennier byggt upp en egen omfattande verksamhet och en mängd underleverantörsföretag i Sverige, flyttar, får det allvarliga effekter. Vi ser att varslen ökar, inte bara av konjunkturella orsaker, utan på grund av att marknader försvinner när de stora företagen flyttar ut. Den socialdemokratiska regeringen har åstadkommit stora - icke reparerbara - skador, som får konsekvenser för den regionala utvecklingen. Herr talman! Låt mig ange ytterligare några saker som försvagar den regionala utvecklingen. Svensk rederinäring krymper i takt med att svenska fartyg flaggas ut. På det sättet försvinner också alla de serviceföretag med många anställda som är en viktig del av rederinäringen. Svenska åkerier kan inte längre, med de svenska reglerna vad gäller skatter och arbetsrättslagstiftning, klara konkurrensen med sina åkerikolleger nere i Europa. Vi har redan sett några svenska åkerier som flyttat ut, och detta är bara början. En felaktig näringspolitik har allvarligt försämrat det svenska näringslivets expansion i Sverige och därmed gjort det omöjligt att regionalisera verksamheter. Det finns med andra ord i dag inte någonting att regionalisera. Speciellt de unga söker sig aktivt till de regioner - i Sverige eller utomlands - där de kan skapa sig en lyckosam framtid. En undersökning i Sundsvall visar att närmare 80 % av gymnasieeleverna vill söka jobb utomlands. Hur skall det då gå för Norrland och Sverige? Begåvade, välutbildade ungdomar söker sig utomlands, bl.a. på grund av de diskriminerande skatter som vi tillämpar i Sverige. Idéerna och ungdomarna lämnar landet, i stället för att det skulle kunna vara de som utvecklar idéerna runtom i vårt land. Hur skall man kunna utveckla företagsklimatet i en kommun, om kommunen själv vill bedriva verksamhet som med fördel skulle kunna överlåtas på det lokala näringslivet? Hur många företagare i en Norrlandskommun har inte konkurrerats ut eller beskurits på en lönsam marknad av de kommunalpolitiska ambitionerna att driva i egenregi och ha egna kommunala bolag? Jag har konstaterat att de socialistiska kommunerna i Norrlandslänen gärna motsätter sig att sätta äldrevård, skola och barnomsorg på entreprenad. Jag har konstaterat att samma kommuner bedriver en egenregiverksamhet, som omfattar hotell, stugbyar, kaféer, bagerier, bilvårdsinrättningar, restauranger och egen transportverksamhet. Ja, t.o.m. fotvården är kommunaliserad. Kommunerna har egna snickare, målare, murare och rörmokare. Kommunerna har egen matproduktion, trots att privata restauranger i respektive kommun har kapacitet att klara detta. Listan skulle kunna göras ännu längre. Hur skall en kommun med en sådan inställning kunna förvänta sig att det skall utvecklas en företagarkultur i kommunen? Det vore värdefullt att få näringsministerns kommentarer. Han kan inte vara främmande för detta, eftersom han bor i ett av de län där detta är särskilt väl utvecklat. Den regionala politiken måste förändras i grunden. Vi måste ställa betydligt hårdare krav på att de kommuner som efterlyser regionala insatser drar ned på sina egenregiverksamheter. Herr talman! Det går inte att vara så passiv som det nya Näringsdepartementet. Det enda som händer är att man tillsätter en lång rad utredningar. Under tiden förstärks de negativa utvecklingstendenserna. Avfolkningen i Norrlandslänen fortsätter. Det finns trots allt en lång rad saker att göra. Vi måste satsa mera på infrastrukturella investeringar i Norrland, som vägar och datakommunikationer. Vi måste öka kapaciteten vad gäller järnvägar och flygplatser. Vägverket konstaterar att det under den kommande treårsperioden inte kommer att kunna sättas i gång ett enda nytt vägprojekt i Sverige. Är det en bra regionalpolitik, näringsministern? Den norrländska skogsindustrin ropar på ett bättre vägunderhåll och en höjd bärighet på de vägar där deras skogstransporter skall ta sig fram. Varför inte stödja den basindustri som håller Norrland i gång? Det finns, herr talman, mycket att göra. Det gäller att handla och inte bara att prata.

Herr talman! Det var en lång lista och en dyster beskrivning av utvecklingen i Norrland och Västernorrland som Per-Richard Molén presenterade. Jag kan i långa stycken hålla med honom. Han undrar t.ex. hur det skall gå för Norrland i framtiden och nämner bl.a. diskriminerande skatter. Hans parti har varit med om att höja skatterna för småföretagen i Norrland genom att ta bort den sänkning av arbetsgivaravgifterna som fanns i det inre stödområdet: Hur skall det gå då? Jag tycker att det är en felaktig politik. Är Per-Richard Molén nu beredd, eftersom han vill sänka en del skatter, att ompröva det beslutet? Då blir det bättre utvecklingsmöjligheter för
Herr talman! Vi moderater anser att den bästa regionalpolitik som kan föras är att vidta sådana generella åtgärder i vårt land att vi kan få en utveckling av näringslivet. Då är det bättre att verka för att få ned de kommunala skatterna, att få ned inkomstskatterna, så att människor har möjlighet att driva verksamhet av olika slag i olika delar av landet - inte minst den del av Småland Agne Hansson kommer från och även i Norrlandslänen.
Herr talman! Det är förvisso riktigt att det behövs generella åtgärder, inte minst för låginkomsttagarna. Men att öka skatterna på arbete hos i synnerhet småföretagen - och sådana finns det gott om hemma i Småland - kan inte vara en riktig politik. Moderaterna vill för att finansiera generella åtgärder ta bort företagsstöden. De är i stort sett regionalpolitiskt riktade. Det kan inte heller vara en progressiv åtgärd för att skapa mer jobb i regionalpolitiskt utsatta områden.
Herr talman! Centerpartiets records från den förra mandatperioden har inte speciellt befrämjat den regionala utvecklingen. Jag tänker på dieselskatter, energiskatter och en del skatter på miljöområdet. De lägger en hämsko på en rad projekt som ändå kan vara intressanta att utveckla. Välkommen tillbaka till de borgerliga värderingar som kan leda Sverige in på en annan väg än den väg som Centern tillsammans med Socialdemokraterna var med om att välja under den föregående perioden. Den valda vägen leder till en rad utflyttningar. Det hade varit betydligt bättre med en helt annan politik, nämligen en moderat politik.

Herr talman! Målet för regionalpolitiken är att den skall skapa förutsättningar för en uthållig ekonomisk tillväxt, rättvisa och valmöjligheter, så att likvärdiga levnadsvillkor och social välfärd skapas för medborgarna i hela riket. I första hand måste den stora regionalpolitiken, dvs. närings och arbetsmarknadspolitik, utbildning, forskning, kultur och andra infrastruktursatsningar kännetecknas av ett helhetsperspektiv. I denna helhet för att skapa en regional balans ingår även jämställdhet, integration, miljö och decentralisering. Nästan samtliga kommuner i Sverige utanför residensorterna och populära förortskommuner förlorar befolkning och därmed skattekraft. 210 av Sveriges 288 kommuner minskar i befolkningsmängd. Om denna utveckling får fortsätta några år ytterligare kommer de sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska kostnaderna för folkomflyttningarna att bli mycket stora och belasta samtliga medborgare på ett negativt sätt. Vi får en hård geografisk segregering av Sverige som knappast någon får glädje av. Landsbygdens och glesbygdens problem skapar stora problem även i storstäderna. Därför påverkar den lavinartade folkomflyttningen även Carl Cederschiöld i Stockholm, Göran Johansson i Göteborg och Ilmar Reepalu i Malmö. Svenska storstäder får en arbetssökande, bostadslös och bidragsberoende underklass i segregerade och nedslitna bostadsområden. Alla, regering, riksdag, kommuner, statliga myndigheter, små och stora företag m.fl., har ett gemensamt ansvar att vända flyttlassen. Herr talman! Jag tror inte att det är en självklarhet för alla medborgare att någon form av regional balans eller rättvis fördelning av våra gemensamma resurser är något viktigt eller önskvärt. Det finns en relativt utbredd uppfattning om att stora delar av Sverige lever på bidrag från de produktiva områdena i söder och från de större städerna. Även om det sett i ett helhetsperspektiv inte är så i verkligheten, visar det på nödvändigheten av att ständigt diskutera fördelarna med ett regionalt balanserat Sverige kontra nackdelarna med att vi alla blir storstads och förortsbor i de stora metropolerna. invånare producerar 15 % av all elenergi ur vattenkraft. Det är ett exempel på produktion för välfärd som sprids i hela landet. För Vänsterpartiet är fördelarna med ett regionalt balanserat Sverige där statsbudgeten fördelas efter varje regions speciella behov i sammanfattning följande: · Vi tillgodoser starka demokratiska krav på att alla regioner skall få en chans till en positiv utveckling. · Vi skapar en mångfald av levnads och kulturmönster som berikar hela samhället. · Vi tillvaratar så mycket som möjligt av allt samhällskapital i landet. · Vi minskar riskerna för en överexploaterad miljö och gör det möjligt att bruka vår naturmiljö och våra naturresurser på ett ekologiskt ansvarsfullt sätt. Livsmedelsproduktionen som näring behöver en levande landsbygd för att småjordbrukare skall fortsätta att driva sin verksamhet. Jordbruket skapar underlag för många små företag på landsorten och i glesbygd. Anledningen till nuvarande situation är, som alltid, bristen på arbete och bristande politisk styrning. Hårda rationaliseringar och nedläggningar i den varuproducerande industrin, främst inom basnäringarna, samt neddragningar i den offentliga sektorn har drabbat de flesta mindre kommuner mycket hårt. Dessutom har vissa politiska förslag, t.ex. det kommunala inkomst och kostnadsutjämningssystemet, drabbat samma kommuner med förödande kraft. Herr talman! Regionalpolitik måste, som jag tidigare har anfört, ses som en helhet. Staten måste ta ett tydligare ansvar för en bättre regional balans. Näringsministern är väl medveten om dessa problem, och han har tillsammans med statsrådet Mona Sahlin i en debattartikel i Norra Västerbotten nyårsafton 1998 slagit fast att det behövs en kraftsamling och samarbete mellan en mängd aktörer. De hävdar, helt riktigt enligt min mening, att Sverige skall byggas underifrån. Men de hävdar redan i nästa mening att resurserna redan finns till förfogande. Ja, ännu ett tag finns de mänskliga resurserna och viljan. Vad händer när ungdomar fortsätter att flytta och fyrtiotalisterna blir äldre och behöver samhällets tjänster? Vi i Vänsterpartiet har en rad förslag på åtgärder som snabbt bidrar till en bättre regional balans och tillväxt i hela Sverige. · Statliga verk och myndigheter måste konsekvent fatta beslut om strukturförändringar som medverkar i stället för motverkar regional balans. · Utred vilken statlig verksamhet och administration som absolut måste finnas kvar i Stockholm. Gör en utflyttningsplan för resten. · Utveckla, förstärk och upprusta möjligheterna till tvärkommunikation på järnväg, vägar, båtar och flyg. Det gynnar både företagen, handeln och möjligheter för människor att komma till t.ex. Glöm inte att Norge, Finland och Ryssland ligger närmast i Europa. · Bygg ut etanoltillverkningen. Vi har råvaran i skogen. Då kan vi sluta att importera. Sänk skatten för etanolbränsle. För miljöns och jobbens skull, lagstifta om att fordonsbränsle skall innehålla 5-10 % etanol innan år 2004. · Öka kompetensen inom alla nivåer. Ge universitet och högskolor ansvar för regional utjämning inom deras områden, genom att satsa betydligt mer på distansutbildning i de små kommunerna. Yrkeshögskolan, folkhögskolorna och folkbildningen i övrigt har en avgörande betydelse för att lågutbildade skall kunna möta framtidens krav på kompetens, arbete och ha möjlighet att välja var de skall bo och leva. · Beskatta skogshemman där de finns och inte där ägaren är skriven. Vinst från vattenkraft och skog skall tillfalla den kommun där produktionen sker. · Posten bör utveckla lantbrevbärarservicen tillsammans med kommuner och landsting. Kreativa och nyskapande satsningar växer inte endast fram ur företag som producerar varor. Kultur skapar självkänsla och identitet och är en naturlig mötesplats för människor från olika kulturer. Musikens, teaterns, litteraturens, filmens, konstens och dansens betydelse kan inte nog framhållas. En mycket stor andel ungdomar är intresserade av kultur och vill arbeta med kultur. För att motverka avflyttning är det nödvändigt att möta de ungas intresse. Många arbetstillfällen kan skapas, inte minst inom musik-, underhållnings och mediesektorn. Flytta ut kulturen i landet och gör fler nationella scener! Ett exempel som vore ett ypperligt tillskott för att förbättra den regionala balansen är att göra

Herr talman! Sverige skall bli världsbäst som industrination, har vi hört näringsministern säga i morgonens nyhetssändningar. Javisst, Björn Rosengren, det låter bra, t.o.m. väldigt bra. Men vi har hört det förr, och det börjar låta som ett mantra som upprepas och upprepas. I onsdagens allmänpolitiska debatt påpekades att det inte är prat som behövs - det har vi haft nog av. Det är inte prat som gör att företag och koncerner väljer att stanna kvar i Sverige när man ställs i en valsituation. Det behövs mer än prat för att en fjärdedel av våra nya civilingenjörer skall stanna hemma i Sverige och medverka till att Sverige blir världsbäst som industrination i stället för att ta med sin entusiasm, sitt kunnande och sin vilja och flytta utomlands. Nej, nu är det är handling som behövs för att vända en utveckling, och jag och vi kristdemokrater väntar och spanar ivrigt efter tecken på just handling. I dag diskuterar vi regionalpolitik. Och det finns goda argument för en aktiv regionalpolitik. Våra mål, som riksdag och regering gång på gång har lagt fast, att alla människor skall ha någorlunda likvärdiga villkor och ha rätt att bosätta sig och möjlighet att försörja sig var de själva vill i vårt långa land, ja, dessa grundläggande mål för regionalpolitiken ställer vi kristdemokrater upp på. Inom den s.k. stora regionalpolitiken räknas in de stora investeringarna i förbättringar och nybyggnation av vägar, järnvägar och flygplatser och de mångfiliga s.k. IT-huvudvägarna. Hit hör satsningarna på universitet och högskolor, och hit hör kunskapslyftet m.m. När vi talar om resurserna rör det sig i den stora regionalpolitiken om ca 100 miljarder.

Vi har också de s.k. gemenskapsinitiativen. I april förra året hade vi projekt beslutade på tillsammans 26 miljarder, varav EU Till detta kommer inom den lilla regionalpolitiken förra årets beslut om de regionala tillväxtavtalen. I varje län i vårt land gnuggas nu geniknölarna i det regionala partnerskapet för att utforma sin landsdels syn på och möjligheter till hur man bäst skall ta till vara och effektivisera de medel man identifierat som det regionala tillväxtkapitalet. Vid Landsbygdsriksdagen i Linköping lovade statsministern att en utredning skulle se över hur denna rörelses ca 4 000 lokala aktivitetsgrupper skulle få möjlighet att förverkliga sin slogan Hela Sverige skall leva. Herr talman! Jag har med denna lilla historieskrivning om dagsläget velat teckna bilden av hur nödvändigt det är att de utredningar kommer i gång som beställts av riksdagen och lovats av regeringen. Det är faktiskt angeläget att det händer något och att pratandets tid är över. Nu har det ryktats om att direktiven för den här utredningen skulle finnas. Det sades före jul här i kammaren att de var på delning, men än har vi inget sett eller hört. Inte heller har utredningen tillsatts med de personer som skall göra jobbet. Händer det något? Kan vi i dag få veta något om när och hur det kommer att hända något? Jag ser fram emot att ta del av direktiven. Inte minst är det ytterligt angeläget att vi nu får en genomlysning av konsekvenserna av hur EG-fonderna har påverkat den nationella regionalpolitiken och hur den annorlunda bidragskulturen, detta att köpa pengar med krav på medfinansiering, har påverkat vår nationella regionalpolitik. Det är också angeläget att vi får en ny och ordentlig genomlysning av stödområdessystemen. I mitt tycke har vi ett förvirrat system, där man först har det nationella och sedan ovanpå det lägger EG-systemet. Hur skall det här se ut i framtiden? Vi skall också komma ihåg att det nu jobbas med EU:s nya system, som kommer att beslutas någon gång i mars/april. Jag ser risken för att det här rafsas ihop snabbt, och så får vi någonting som inte är genomtänkt. Det sade jag också i kammaren före jul. Jag väntar på ett svar under debattens gång. Jag vill sluta med att slå fast att vår nationella målsättning inte är så enkel att leva upp till. Det vet vi. Men den är därför inte mindre viktig. En för mig oerhört viktig fråga, som för många kanske tycks vara en liten detalj, är hur vi uttrycker oss i debatter och samtal. Alltför ofta hör vi uttrycket "i det här landet" i stället för "i vårt land". Det första uttrycket skapar enligt min mening en attityd av att stå vid sidan om och iaktta och undra vad de egentligen håller på med. Det andra uttrycket, "i vårt land", som jag hellre vill använda och försöker använda så mycket som möjligt i sådana här samtal, ger en känsla av delaktighet, att vara med, att ha ansvar för och en vilja att positivt medverka till att vårt land blir bättre på alla sätt, att det skall bli världsbäst att leva och bo i och världsbäst som industrination.

Herr talman! Det är bra att vi har fått den här debatten om regionalpolitiken. Centerpartiet begärde en särskild sådan debatt vid årsskiftet, men intresset från de andra partierna saknades då. Vår begäran har nu lett fram till denna debatt. Det är bra. Herr talman! Jag vill börja debatten med att säga att jag är en Stockholmsvän. Häromdagen fick jag en konkret fråga från en ung barnfamilj: Kan inte du som har sysslat med bostadspolitik i så många år fixa oss en lägenhet här i Stockholm? Det är fullständigt hopplöst att få tag i en lägenhet. Får vi tag i någonting så är det svindyrt. Det här är en vädjan om hjälp från förtvivlade ofta unga människor som har fått jobb med hyfsad lön, men plötsligt står utan bostad. Otryggheten tränger sig på. Det delar de med ungefär 20 000 andra som under förra året flyttade hit till Stockholm. 20 000 inflyttade låter kanske inte så mycket, men på 10 år blir det ungefär lika många som i dag bor hemma i På sikt blir detta förödande för både Stockholm och för stockholmarna. Det ger gigantiska trängselproblem med krav på förtätad bebyggelse och ökat tryck på trafik och miljö. En sann Stockholmsvän kan inte vilja Stockholm och stockholmarna så illa. Nu frågar jag om Björn Rosengren är en sann Stockholmsvän eller inte. Han har ju prövat lite olika bostadsorter på senare tid. Om han är det har han möjlighet att påverka genom ansvaret för regionalpolitiken, som ligger under hans fögderi i Näringsdepartementet. Den andra sidan av problemet finns där det inte växer. Det är på de flesta ställen i landet. Vid årsskiftet förlorade 210 av landets 289 kommuner befolkning. I flera kommuner föds det inte längre så många barn på ett år så att det räcker till en förstaklass i skolan. Vi kan lätt inse vilka konsekvenser det får för berörda kommuners ekonomi och service. Samtidigt som bostadsbristen i Stockholm ökar står 40 000 lägenheter tomma i landet. Där diskuterar man nu inte om man skall riva utan när och hur mycket. Rivningsvågen är redan i gång. Herr talman! Har vi råd samhällsekonomiskt med en sådan politik? Det anser inte Centerpartiet att vi har. Centerpartiet vill att hela landet skall växa. För det krävs en kraftfull regionalpolitik. Under hösten har vi lagt fram en rad förslag. Det handlar om en fortsatt snabb utbyggnad av de mindre högskolorna, ökade resurser för forskning och fortsatt decentralisering av den högre utbildningen. Det handlar om en snabb IT utbyggnad för att skapa en verklig digital allemansrätt, upprustning av vägnätet och tillväxtfrämjande skatter för småföretagen. Det handlar om rättvisa konkurrensvillkor för landsbygdens basnäringar, som gör det möjligt för svenskt lantbruk att på rättvisa villkor konkurrera inom EU. Men vi har tyvärr inte fått riksdagens bifall. Frågan är nu vad regeringen tänker göra. I regeringsdeklarationen finns ordet regionalpolitik inte ens med. En regionalpolitisk proposition presenterades för riksdagen i våras. Sedan dess har koncentrationsproblemen förvärrats. Vad har regeringen för strategi för en rättvisare fördelning av tillväxten över landet? Utvecklingen går fort. Det räcker inte att hänvisa till en utredning. Det räcker inte, Harald Bergström, att efterlysa direktiv till en sådan. Nu krävs det snabba och konkreta åtgärder. Vi vill att staten garanterar alla en grundservice. Det rör sig om att alla skall ha tillgång till post och kassaservice, teleförbindelser för hastighetsöverföring, bra vägstandard och tillgång till utbildning och kommersiell service. Min fråga är: Är regeringen beredd att införa en sådan garanti? Det senaste nyhetstillskottet på näringsministerns område är Telenor. Affären gav en del pengar till staten. Det är bra. Kan näringsministern t.ex. tänka sig att använda de pengarna till att investera i ett fibernät av snabbgående telekommunikationer över landet? Det skulle vara ganska logiskt. När de statliga affärsverken bolagiserades minskade inflytandet över servicens förläggning. Med Telenoraffären går regeringen ett steg till för att avhända sig inflytande. Frågan är hur näringsministern tänker tillgodose kravet på en allsidig service i landet med ett, om jag har förstått medierna rätt, minskat inflytande över detta företag i landet. Herr talman! Den europeiska integrationen måste också användas i en regionalpolitisk offensiv. Förhandlingarna om EU:s strukturfonder måste ha en klar offensiv inriktning och inte lämna någon del av den regionalpolitiska problematiken åt sidan. Det finns mycket lokal kraft att bygga på hos dem som finns ute i bygderörelser och andra organisationer som inget hellre önskar än att få möjligheter att utveckla sin bygd. Det gäller att ge dem de förutsättningar som är möjliga med hjälp av de projekt inom EU:s strukturfonder som finns. Det krävs också svensk medfinansiering för sådana utvecklingsprojekt. Ett sätt att skapa sådan medfinansiering kunde vara att återföra en del av vattenkraftsvinsten till fonder som bidrar till denna medfinansiering av EU-projekt, där besluten också kunde decentraliseras till en närliggande lokal och regional nivå. Är näringsministern beredd att medverka till en sådan lösning? Vi är öppna för att resonera om sådana förslag. Men det finns mer som skulle kunna prövas. Kan vi locka högutbildad arbetskraft genom att avskriva studielån? Skatterna kunde kanske användas på ett effektivare sätt regionalpolitiskt. Kanske skulle man kunna pröva att sänka de generella arbetsgivaravgifterna för småföretagen ur ett regionalpolitiskt snitt i högre grad än vad som hittills har prövats. Herr talman! Skall de som bor i Stockholm och andra koncentrationsorter få boendekostnader som mer liknar dem som finns i övriga landet, goda sociala förhållanden och en bättre miljö krävs det kraftfulla regionalpolitiska insatser. Jag hälsar fler sanna Stockholmsvänner välkomna i debatten om hur det skall gå till.

Herr talman! Vad är Agne Hansson beredd att göra för att hjälpa och utveckla Stockholmsregionen och andra tillväxtområden i landet så att de kan fortsätta att erbjuda sysselsättning till de arbetssökande som kommer från orter med bedövande sysselsättningsproblem och dyster ekonomi? I slutändan måste vi ändå kunna hitta självfinansierande jobb om vi skall överleva.
Herr talman! Det är självklart så, att vi måste se till att de regionalpolitiska åtgärder som vi sätter in är hjälp till självhjälp som genererar jobb inte minst i den privata sektorn. Då gäller det att använda skattesystemet. Jag har pekat på en rad åtgärder, t.ex. sänkning av arbetsgivaravgifterna. Är moderaterna beredda att sänka skatten på arbete genom att sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag? Jag har inte uppfattat det så, men är det så kan vi få fler småföretagare som kan anställa här i Stockholm. Det är tyvärr inte så att alla som flyttar till Stockholm flyttar till ett jobb. Men vi vill ha en tillväxt över hela landet - även här i Stockholm - med aktiva företag.
Herr talman! Tillväxt och expansion är tyvärr sköra växter som kräver stor omvårdnad för att de skall kunna utvecklas vidare. Jag upprepar min fråga: Vad är Agne Hansson beredd att göra för att utveckla och underlätta för Stockholmsområdet att erbjuda dessa möjligheter även fortsättningsvis?
Herr talman! Jag har redan räknat upp en rad åtgärder. Jag upprepar att det viktiga är att det blir tillväxtfrämjande skatter för småföretagen. Det gynnar också utvecklingen i Stockholmsområdet. Om vi får en jämn och balanserad tillväxt fördelad över landet minskar trycket i Stockholm. Och då kan man också här få en bättre miljö och en utveckling för de människor som finns här.
Herr talman! Agne Hansson säger till mig att det inte enbart räcker att efterlysa direktiv. Nu är det handling som behövs. Visst är det så att handling behövs. Det sade jag också. Agne Hansson! Jag tycker faktiskt inte att detta med att man lappar på ett redan stort lappverk av regionalpolitiska åtgärder, regler osv. är särskilt bra. Vi kristdemokrater har diskuterat det här en hel del. Vi vill ha en genomlysning för att få ett mera heltäckande, bättre och förenklat system. Vi behöver förenklingar när det gäller t.ex. företagsregler men också när det gäller de här reglerna. Det kanske inte är den rätta metoden att smeta ut pengarna som man smetar smör på en brödskiva. Vi kanske skall se på en betesvall på höstkanten. Där växer tuvor eftersom man har gödslat lite extra här och där. Det är kanske det som vi i stället skall göra nu. Agne Hansson! Det gäller att få fart på hela vårt land, men det kanske inte gäller överallt i de fjällnära skogarna.
Herr talman! Jag har lite svårt att förstå Harald Bergströms replik. Jag vet inte vad han menar med att smeta ut pengar lite överallt i landet. Jag har inte förordat den politiken. Den trodde jag att Harald Bergström stod för eftersom han bara pratade om generella åtgärder, precis som Per-Richard Molén gjorde. Och ni ligger ju numera rätt nära varandra. Jag sade att man, när resurserna är begränsade, skall rikta insatserna just mot de områden som har det regionalpolitiskt besvärligt, som en hjälp till självhjälp som sedan skall generera småföretag och sysselsättning. Om man inte gör det lär våra områden i Småland inte få särskilt mycket regionalpolitiska pengar från EU:s strukturfonder.
Herr talman! Agne Hansson! Jag tänker t.ex. på den artikel där Andreas Carlgren medverkade i samband med redovisningen av befolkningsutvecklingen i landet. Det handlade om att ett alltför stort flyttlass går till våra högskole och universitetsorter. Det kom en rad åtgärdsförslag som innebär att man smetar ut pengar över landet. Det kanske behövs andra åtgärder. Det finns forskare som pekar på att det kanske finns småorter i t.ex. våra län - Kronoberg och Kalmar - som växer och behöver lite extra stimulans för att kunna gå vidare. Det är sådant jag menar med att man skall genomlysa, få tag i nya utgångspunkter och se vad det finns för möjligheter. Tack!
Herr talman! Jag skulle gärna vilja höra om en enda konkret åtgärd från kd:s sida. Vad har ni för åtgärder? Jag hörde inte det i något anförande. Jag hörde det inte heller nu. I den debattartikel som åberopades finns inte en enda generell åtgärd. Varenda åtgärd är regionalpolitiskt riktad. Det gäller återföring av vattenkraftsvinster för att EU:s strukturfonder skall stärkas. De är inte generella över hela landet. Det krävs sänkta arbetsgivaravgifter, och de skall vara regionalpolitiskt riktade. Detta är två verkningsfulla exempel för att få en effektiv regionalpolitik riktad mot de områden som behöver stöd till självhjälp.
Herr talman! Jag har alltid upplevt Centern som ett parti som säger nej till mycket. Centern hade en stor möjlighet att under de senaste fyra åren tillsammans med socialdemokraterna bedriva en regionalpolitik och en näringspolitik som skulle gynna det regionala stödområdet. Men det blev högre dieselskatt. Det blev inte några ändringar eller färre regler när det gäller företagande. Jag skulle vilja komma med en motfråga till Agne Hansson: Kan ni nämna en enda konkret åtgärd som ni tillsammans med socialdemokraterna vidtog för att få en bättre regional balans och mera tillväxtbefrämjande skatter för småföretagande?
Herr talman! Vi använde definitivt inte samverkan med regeringspartiet till att höja skatterna för småföretagen i det inre stödområdet. Det är vad moderaterna har lyckats med. Det finns en rad åtgärder som vi medverkade till för att få en bättre regional balans. Den första förutsättningen är en statsbudget i balans och en tillväxt att hantera. Det har vi nu. Vi har inte tänkt göra budgetsaneringen förgäves med en ökad koncentration. En annan åtgärd var de tusentals nya högskoleplatser som kom till i samverkan mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. De lokala högskolorna betyder väldigt mycket som motor för den regionalpolitiska utvecklingen. På den vägen är det, och på den vägen vill vi fortsätta. Vi skall inte höja skatterna i de områden som har det regionalpolitiskt svårt.
Herr talman! Vi moderater har aldrig gjort oss speciellt kända för att höja skatter. Någonting som vi ägnar oss åt är att försöka bromsa höjningarna av kommunalskatterna, som slår så hårt ute i kommunerna. Centern visar en betydligt större benägenhet, inte minst i Norrlandslänen, att medverka till successiva uppjusteringar av inkomstskatterna. Jag noterade att Centern, som tungan på vågen under de förra fyra åren, inte kunde åstadkomma särskilt många tillväxtbefrämjande åtgärder för företagen eller färre regler för att skapa en bättre regional balans.
Herr talman! Jag förstår att detta innebär att Per Richard Molén tycker att det är oväsentligt om vi har balans i rikets affärer eller inte för en fortsatt tillväxt här i landet. Jag delar inte den uppfattningen. Innebär det som Per-Richard Molén nu säger, om moderaternas linje när det gäller att sänka skatter, att han är beredd att ompröva sitt beslut att höja arbetsgivaravgifterna i det inre stödområdet? Om han dessutom är beredd att diskutera sänkningar av arbetsgivaravgifterna generellt eller differentierat kan vi vara överens om det och fortsätta att jobba för det. Jag tror att det är en av flera viktiga åtgärder för att småföretagen skall stimuleras att anställa mer folk.

Herr talman! Med hänvisning till det replikskifte som ägde rum alldeles nyss i ämnet "Stockholmsvän eller inte?" tycker jag att det är viktigt att framhålla att vi inte får och bör ställa olika delar av landet mot varandra. Därför tror jag att den regionalpolitiska utredning som skall tillsättas bör börja sitt arbete så snart som möjligt, så att vi i lugn och ro får se över vilka regler vi behöver ha. Herr talman! Det har inte gått mer än fem veckor sedan riksdagen senast debatterade regionalpolitiken. Särskilt mycket har givetvis inte hänt sedan dess, men en viktig händelse enligt mitt sätt att se var att näringsutskottet, som i höstas tog över regionalpolitiken från arbetsmarknadsutskottet, i förra veckan gjorde sin första resa i landet efter detta övertagande. Resan gick till mitt hemlän Västerbotten. Under den tre dagar långa resan fick utskottets ledamöter belysning av en hel del av de frågor som är viktiga för hela vårt län och andra glesbygdsområden i landet, sådana frågor som redan har tagits upp i debatten i dag. Det första som utskottets ledamöter fick pröva på var flyget, som numera går från Arlanda direkt till Västerbottens inland. Jag tycker att det är viktigt att vi behåller den typ av flygplatser som finns i Lycksele, Vilhelmina, Arvidsjaur och på en mängd andra platser. Stödet till dessa flygplatser är av vital betydelse. 45, som går från Halland till Norrbotten. Den vägen är bitvis ganska bra, men det finns också många sträckor som behöver rustas upp, och det är också en viktig del av den politik som skall gynna regionerna i vårt land. Vi har E 12 som förbinder norska kusten med Finland och Ryssland via en färja över Östersjön. Även den vägen behöver rustas upp på många sträckor. I dag är det närmast livsfarligt att försöka göra omkörningar av de många långtradare som finns på vägen. Jag tycker att det är någonting som hör till de viktiga områden som vi skall diskutera. Jag vet att det finns många vägar som är mer trafikerade än vägarna i Norrlands inland, men för oss är det livsnerver. Utskottet hann aldrig åka tåg, men jag vill ändå betona att t.ex. Inlandsbanan är av stor betydelse. Det visade sig inte minst strax före jul när snöovädret i Gävle gjorde att stambanan inte kunde transportera gods. Med dagens företag och det s.k. just in timesystemet behöver transporterna gå varje dag. Här kunde omlastning ske till Inlandsbanan. När utskottets ledamöter mötte företagare fick de klart för sig att investeringsstöden har varit och är av stort värde, framför allt vid nyetableringar. Men ännu viktigare är försörjning med riskkapital. Även om vi har ALMI, Norrlandsfonden och andra räcker inte det. Bankerna behöver få en mer positiv inställning till företagen. Det vet jag att vi inte åstadkommer med politiska beslut, men det är ändå viktigt att vi har det med i våra tankar. Många företag som ligger långt från storstaden, också de som vi mötte under vår resa i Västerbotten, har betonat att ett viktigt område som man skulle behöva hjälp med på något sätt är en form av persontransportstöd. Det prövades för ett antal år sedan men togs bort ganska snabbt. Jag skulle vilja vädja till näringsministern att låta den regionalpolitiska utredningen belysa om det är möjligt, med tanke på bl.a. EU-regler, att få någon form av stöd för att göra Sverige rundare. Vi pratar ju mycket om det, och har gjort i säkert 20 år: Hela Sverige skall leva, ett rundare Sverige, osv. Men så är det inte riktigt när det kostar mer att ta sig från Norrlands inland till Stockholm än att åka från Stockholm till New York. Sedan vi förde vår debatt i december har det, som här har nämnts, kommit uppgifter om befolkningsutvecklingen. I över 200 av kommunerna har ju befolkningen minskat, och det är mycket alarmerande. Såvitt jag vet är det, åtminstone i min del av landet, många unga kvinnor som flyttar. Därför är det oroande när man får signaler om att det s.k. nationella Resurscentrum för kvinnor är i farozonen. Jag hoppas att det är falska rykten. Vi behöver detta nationella resurscentrum liksom regionala och lokala. Men ännu viktigare än speciella, selektiva, stöd är ändå enligt Folkpartiets mening bättre villkor för företagen över huvud taget. Här har nämnts sänkta arbetsgivaravgifter. Det har vi i Folkpartiet föreslagit, och vi står fast vid det. Det behövs enklare regler över huvud taget. Jag vet att det i går kväll hos näringsministern diskuterades att en arbetsgrupp skall börja diskutera vad det är som behövs för att göra det bättre för företagen på olika sätt. Ett annat område som också har tagits upp är EU:s strukturfonder. Jag har själv suttit med i två beslutsgrupper där vi behandlat ärenden om pengar till olika projekt, och jag har kunnat konstatera att de regler som finns i dag i Sverige är betungande för många framför allt små projektägare: Först måste man göra utgiften, därefter skicka in sin rekvisition och sedan vänta ganska länge på pengar. Enligt uppgifter som jag har fått finns det i andra länder möjligheter att få förskott. Jag hoppas därför att det skall vara en fråga som finns med i diskussionerna när man nu skall förhandla om nästa period för strukturfonderna. Det här var ett litet axplock bland allt det som är viktigt för oss som bor i de glesbebyggda delarna av vårt land. Men jag vill också betona det som tidigare tagits upp - att Stockholm, Malmö, Göteborg och andra storstadsregioner naturligtvis är lika viktiga. Att man där har stora problem vet vi i Folkpartiet. Därför tror jag att den översyn som har gjorts av skatteutjämningssystemet måste bli föremål för en mycket noggrann analys. Som det ser ut av de uppgifter vi har fått hittills innebär förslaget hårda slag både för Norrbottenskommuner, som ju näringsministern har lovat en del stöd enligt en artikel som jag såg i Aftonbladet under juluppehållet, och för storstadsområdena. Jag tror därför att det är viktigt att vi tittar på det här en gång till. Kanske är det inte kommuner och landsting som skall dela med sig till varandra, som nu sker. Kanske är det bättre att staten tar in pengarna och gör fördelningen på annat sätt.

Herr talman! Nu har företrädare från många av de borgerliga partierna diskuterat de problem som finns inom regionen och för regional balans. Det slår mig att samtliga partier inklusive Folkpartiet kräver mer stöd. Då undrar jag: Hur har ni då tänkt finansiera det? På vilket sätt kommer mer stöd att öka den regionala balansen? Hur går det ihop med att sänka skatter? Vad säger ni om lantbrevbärarservicen? Vad säger ni om att flytta ut statliga verk från Stockholm? Vad säger ni om att man skall göra en mycket större översyn av den regionala balansen? Kom med konkreta förslag!
Herr talman! Vi har faktiskt inte begärt mycket mer stöd. Ett område nämnde jag i mitt anförande, och det är att jag och Folkpartiet anser att vi skall se över om det är möjligt att införa någon form av persontransportstöd. Jag har alltså inte någon finansiering klar för det, utan jag tycker att den regionalpolitiska utredningen skall diskutera den frågan. I övrigt har vi bl.a. sagt att vi vill ha lägre arbetsgivaravgifter och enklare regler för företagen så att det kan bli mer fart på företagen. När det gäller lantbrevbärarservice osv. har jag inget konkret förslag i dag, men jag tycker naturligtvis att vi skall se över även detta. När det gäller utflyttning av statliga verk har jag inte hört något konkret förslag. Det beror på vilket område detta verk arbetar inom. Vi vet ju att en del utflyttningar som har gjorts har fått negativa konsekvenser i form av att nästan alla anställda som berörts har slutat. Då dränerar man verken på kompetent folk. Detta måste alltså bedömas från fall till fall.
Herr talman! Vi var på samma utskottsresa i Västerbotten. Jag har byggt mina konkreta förslag på mycket av den kunskap som jag fick när hela näringsutskottet var ute och reste. Jag tycker att det är viktigt att Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna, som också värnar om regional balans och ser problemen med obalansen, kommer med förslag och inte säger nej till utbyggnad av järnvägar, vägar och tvärförbindelser i offentlig regi och inte bara talar om att man skall förenkla för företagen. Om man skall förenkla och sänka skatterna för företagen så måste man ju göra det för samtliga företag och inte bara för företag som ligger utanför storstadsregionerna.
Herr talman! Genom att få fler företag och fler människor i arbete i företagen så räknar vi med att vi skall få in mer skatter. Och detta skall naturligtvis gälla hela Sverige. Om tillväxten ökar t.ex. här i Stockholm kommer det på sikt att vara bra för hela vårt land. Jag vet inte om det kom några förslag angående statliga verk under resan till Västerbotten. I så fall har jag inte uppfattat det.

Herr talman! Jag är glad över det stora engagemang för ett levande Sverige som de hittillsvarande talarna har gett ett starkt uttryck för. Regionalpolitiken är viktigare än på mycket länge. Den står faktiskt inför minst lika stora utmaningar i dag som på 60-talet. Men låt mig inleda med följande: Det går bra för Sverige igen. Sysselsättningen ökar, och arbetslösheten minskar. Faktum är att sysselsättningsökningen under hösten var den starkaste sedan 1976 i vårt land. Faktum är att antalet företagskonkurser mer än halverats sedan 1992. Och faktum är att vi för första gången på 25 år har balans mellan utflyttade och inflyttade företag och investeringar. Sverige växer. Men tillväxten kommer inte hela Sverige till del. Många flyttar till tillväxtregionerna för ett jobb eller för en utbildning. Kvar i utflyttningsregionerna lämnas en alltmer åldrande befolkning, tomma lägenheter och övergivna fabrikslokaler. Den offentliga och kommersiella servicen försämras. Utvecklingen förstärks av låga födelsetal. Landstingsförbundets prognos över befolkningsutvecklingen är en skrämmande läsning. Sverige riskerar att brytas sönder, och så kan vi inte ha det. Det skall finnas jobb i alla Sveriges regioner. Det skall finnas utbildning för alla som vill stärka sin kompetens, och det skall finnas en framtid i hela Sverige. Därför utvecklas nu en ny modern regional näringspolitik inom ramen för de s.k. regionala tillväxtavtalen. Jag vill därför deklarera följande: Alla delar av vårt land skall få möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och på egna villkor. Beslut om den regionala näringspolitikens inriktning skall fattas av dem som berörs. Ansvaret skall tas lokalt och regionalt. Så många människor som möjligt skall engageras. Statliga myndigheter, näringsliv, kommuner, landsting, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, högskolor, universitet, arbetsmarknadens parter och andra organisationer skall kraftsamla för tillväxt och nya jobb. Regionala tillväxtavtal kommer att slutas i varje län och börja gälla fr.o.m. nästa årsskifte. Särskilda förhandlingar kommer att genomföras mellan regeringen och regionerna under året. Inom arbetsmarknadspolitiken, regionalpolitiken och utbildningspolitiken finns drygt 15 miljarder kronor i regionalt utvecklingskapital. Regeringen är öppen för att dessa resurser används med ny inriktning och kan sättas in där regionerna själva bedömer att de behövs och gör bäst nytta. Regeringen är också öppen för att pröva förslag till förändringar av regelverk och förordningar. Regeringen arbetar också aktivt för våra nuvarande resurser, de nya EU-strukturfonderna. Men också infrastrukturen används mer effektivt för regional tillväxt. Regeringen kommer också att bjuda in företrädare för de sju nordligaste länen till en diskussion om den regionala utvecklingen. Men regeringen tar också ett långsiktigt grepp över den regionala utvecklingen. Vi måste formulera långsiktiga och handlingskraftiga strategier för hur hela Sverige skall växa också i framtiden. Därför beslutade regeringen i går att tillsätta en ny regionalpolitisk utredning. Kommittén med företrädare för samtliga riksdagspartier skall: För det första: Analysera de senaste årtiondenas regionala utveckling och orsakerna till denna. För det andra: Analysera regionalpolitikens effekter. För det tredje: Bedöma den framtida regionala utvecklingen. För det fjärde: Utveckla en strategi för regional balans och lämna förslag till övergripande mål och effektmål för den framtida regionalpolitiken. För det femte: Föreslå vilka olika medel som kan behövas för att uppnå dessa mål. För det sjätte: Särskilt behandla den regionala utvecklingen i glesbygden respektive landsbygden. Ordförande i kommittén blir Sture Öberg, professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Parallellt med detta långsiktiga arbete kommer regeringen inte att tveka om att göra särskilda regionalpolitiska insatser om det bedöms att sådana måste ske nu eller inom en kortare tid. Herr talman! Sverige är för litet för stora uppslitande konflikter, och vårt land är så stort att vi måste försöka hålla samman. Därför vill jag säga följande: Jag hoppas att samtliga riksdagspartier kommer att vara konstruktiva i arbetet med den regionalpolitiska utredningen. Jag hoppas att alla de förslag som nu haglar i debatten kan stötas och blötas i detta arbete, och jag hoppas att alla de frågor som ställs skall få svar. Jag hoppas att vi alla orkar upphöra med jakten på lättköpta partipolitiska poäng för Sveriges skull och för regionernas skull. Det ligger faktiskt i folkets intresse. Och jag vill med detta inbjuda alla riksdagspartier och alla konstruktiva krafter, t.ex. Folkrörelserådet, till samarbete, inte strid, om regionalpolitiken. Det är, herr talman, Sverige och svenskarna, och inte minst de som bor i våra glesbygder, värda.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att en ny regionalpolitisk utredning äntligen tillsätts. Men vi är inte betjänta av bara utredningar utan det är handling som gäller. De problem som finns ute i regionerna är alltför allvarliga för att en sådan här utredning skall sitta några år och bara fundera. Det går bra för Sverige igen, säger näringsministern i ena andetaget. I nästa andetag beskriver han tomma industrilokaler och säger att det måste finnas en framtid i hela Sverige, vilket naturligtvis måste tolkas som att det inte finns en framtid i hela Sverige. Jag tycker att den socialdemokratiska regeringen bedriver någon form av amputationspolitik, där man lagt en grund för i stort sett bara utflyttning av svenska storföretag. På vilket sätt skall vi kunna, näringsministern, bedriva en effektiv och framgångsrik regionalpolitik om man på näringslivets område bedriver en politik som innebär att bransch efter bransch söker sig utomlands, ungdomar och forskningsinstitutioner söker sig utomlands? Hur skall det gå för det Sverige där vi alla skall kunna ha en framtid?
Herr talman! Det jag försökte uttrycka är helt enkelt att vi under de senaste åren haft en väldigt stark tillväxt. Den tillväxten har lett till att många människor flyttat till framför allt de starka tillväxtregionerna - jag tänker inte minst på Mälardalen. Det har skapat en obalans. Det är de facto så att vi har haft en väldigt stark tillväxt inte minst genom att mycket utländskt kapital investerats här och genom att vi fått ned arbetslösheten och ökat sysselsättningen.
Herr talman! Vi har haft en stark tillväxt i Sverige, säger näringsministern. Tillväxttalen har legat på mellan 2 1⁄2 och 3 % och är nu på väg ned. I jämförelse med Finland tycker jag att vi hellre har anledning att skämmas över de tillväxttal som åstadkommits under den socialdemokratiska regeringstiden. Jag skulle vilja ställa en fråga - jag tog upp det i mitt anförande: Anser näringsminister Rosengren att det är riktigt att de norrländska kommunerna bedriver så mycket verksamhet i egen regi: snickare, rörmokare, målare, matlagning, fotvård och mycket annat?

Herr talman! Vi har i dag en tillväxt som ligger på ca 2 1⁄2 %. Jämfört med de flesta europeiska länder är det faktiskt ganska högt. Jag vill erinra Per-Richard Molén om att vi under den regeringstid då Per-Richard Moléns parti satt vid makten hade tre år med negativ tillväxt. I det perspektivet är det väl ganska bra. Svaret på frågan om kommunernas verksamhet som här beskrevs är att jag delar den kritiken. Jag tycker inte att kommunerna skall syssla med den typen av arbetsuppgifter.

Herr talman! Jag tackar näringsministern för att den här utredningen äntligen kommer till stånd efter ett års väntan från Landsbygdsriksdagen. Men jag vill knyta an till inlandspaketet. Jag läste också i tidningar att det skall bli ett inlandspaket. Det är en Norrlandstidning som tar upp detta. Ett ordentligt paket, står det, en julklapp till vissa Norrlandskommuner. Men jag saknar en del saker i det. Är det inte dags för ett paket när det gäller Inlandsbanan? Inlandsbanan går genom hela det svenska inlandet. Det finns flaskhalsar mellan Arvidsjaur och Jokkmokk som annars skulle möjliggöra en genomgående trafik från Nordnorge och ned till Trodheimsområdet. Fick vi bara de flaskhalsarna lösta och kunde öka på tonnaget upp till 22 ton axeltryck skulle det vara en väldigt fin och god julklapp för hela det svenska inlandet. Är inte en julklapp på gång, näringsministern?
Herr talman! När det gäller den här typen av regionala förslag som handlar om, som i det här fallet, Inlandsbanan tycker jag att det bästa är att ta upp dem i de s.k. regionala tillväxtavtalen. Det var dem jag talade om.

Herr talman! Tack för det. Där finns en väg att söka pengar. Men vi skall komma i håg att det här också är ett samverkansprojekt där Norge kan bli inblandat. I dag finns önskemål från Norge, som inte har en sammanhängande järnvägslinje inom sitt eget område, att få knyta ihop till Inlandsbanan och på så sätt underlätta transporter söderut i Norge. Vi vet hur riksväg 45 i dag är överbelastad av norska långtradare. Det vore bättre att göra det här till ett miljöprojekt. Det skulle kunna bli Sveriges största miljöprojekt om man verkligen var beredd att satsa pengar och ta vara på de råvaror som dessutom finns. Det är etanolfabriker på gång som skulle kunna ge etanolbränsle för Inlandsbanan, som nu inte är elektrifierad. Nu när utredningen är i gång gäller det att hitta djärva nya idéer och verkligen ordentligt ta itu med dessa frågor. Inlandsbanan, 130 mil genom det svenska inlandet, finns där. Den kan vi inte strunta i. Här krävs satsning. Tack för tipset. Är det inte turism i detta också som är intressant? Vad säger näringsministern om turism i inlandet, i fjälltakterna? Banan går ju i fjällkanten.
Herr talman! När jag var landshövding i Norrbotten hade jag långtgående överläggningar med representanter för den norska stambanan om tvärförbindelser. Även här rekommenderar jag att regionen själv tar initiativ via de s.k. regionala tillväxtavtalen och för en diskussion med representanter för den norska regionen och den norska stambanan.
Herr talman! Jag tycker att näringsministern har en sympatisk attityd till problemen med en viss insikt. Det är i och för sig bra men räcker inte. Det räcker inte, tycks kd och näringsministern vara överens om, att vi nu får en utredning. Under tiden krävs också åtgärder. Det går inte att hänvisa till att utredningen skall ge svar på alla frågor som jag ställde. Vi är lite otåliga. En enkel fråga till näringsministern apropå servicen som, vilket näringsministern påpekade, tvinar ut i glesbygdsområdena: Är vi överens om att lantbrevbärarservicen och kassaservicen skall vara kvar? Skall vi garanterna en grundservice åt alla eller inte? Det är en bra början att få besked på detta.
Herr talman! Det har nyligen presenterats ett förslag från Betalningsserviceutredningen. Förslaget har nu inkommit till regeringen, och vi får titta på det. Det viktigaste när det gäller kassaservicen är att den är tillgänglig för alla oberoende av var man bor. Hur det skall organiseras och se ut får regeringen återkomma till.
Herr talman! Ett ännu rakare besked hade varit att kassaservicen skall vara kvar alla veckans dagar, men jag tycker ändå att det lutar åt rätt håll. Självfallet är vi från Centerpartiet beredda att arbeta konstruktivt med dessa frågor framöver, men vi är otåliga. Min fråga kvarstår: Är näringsministern överens med kristdemokraterna om att det inte behövs några konkreta åtgärder förrän utredningen är klar? I så fall är jag rädd att det blir synd om stockholmarna och om dem ute i avfolkningsområdena. Som förutvarande landshövding i Norrbotten borde näringsministern vara en sann Stockholmsvän och försöka att få fram konkreta åtgärder innan utredningen är klar. Använd t.ex. Telenorpengarna till att investera i IT-nät!
Herr talman! Som jag tidigare har sagt tror jag självfallet att det är nödvändigt med åtgärder oberoende av denna utredning. Men en gång till: Det är rimligt att den frågan tas upp med utgångspunkt från de olika förutsättningar som finns i de olika länen. Det finns stora möjligheter att ställa krav, formulera dem och föreslå finansiering inom ramen för de regionala tillväxtavtalen. Nu håller alla regioner i Sverige på med detta. Vi kommer att få in det materialet senast den 15 april, och då kommer vi att bjuda in representanter från länen för att föra en diskussion och - för att använda ett mer progressivt uttryck - förhandla med regionerna. Sedan får vi se vilka åtgärder som vi anser att vi tillsammans med landets alla län bör vidta. Det kommer med all sannolikhet bli fråga om olika åtgärder från län till län.

Herr talman! Också jag välkomnar den här utredningen. Samtidigt är det nödvändigt med åtgärder. Jag tycker dessutom att näringsministern verkar vara väl införstådd med de problem som man har ute i regionerna. Det har fokuserats väldigt mycket på storföretagen och deras problem. Men jag anser att det är minst lika viktigt hur småföretagen har det. Det behövs snabba åtgärder även för dem. Anser Björn Rosengren att det behövs göras något för att befrämja småföretagen och vad har han i så fall tänkt att göra?
Herr talman! De diskussioner som vi nu för med storföretagen är utomordentligt viktiga för Sverige. Det har att göra med att inget land i världen är så beroende av de stora företagen och så starkt knutet i sin industristruktur som Sverige. Om vi ser på de framgångsrika små företagen i landet finner vi snabbt att dessa är direkt eller indirekt kopplade till de stora företagen. Därav följer: Om de stora företagen inte har en bra utveckling i Sverige och i världen kommer detta att drabba också de mindre företagen. Jag vill även betona att det är viktigt att vi riktar in oss på de små och medelstora företagen, för det är där som vi har framtidens tillväxt och det är genom dem som vi kan bryta oss fria från de stora företagen. Jag vill tillägga att vi redan har gjort mycket och kommer att göra mera när det gäller regelverk etc.
Herr talman! Jag tackar ministern för det svaret, att det finns akuta åtgärder när det gäller småföretagen. Jag vill också ställa en fråga om turism som är en stor näring, om det finns några konkreta åtgärder och när ni har tänkt att lägga fram dem.

Herr talman! Även här handlar det om regionernas egen förmåga. Man kopplar turism med t.ex. mat och erbjuder något som är speciellt för det lokala eller det regionala området. Det är ni ute i länen som med er förmåga skall skapa resurser och marknadsföra er turism. Varken staten, regeringen eller Näringsdepartementet kan ge klara besked om åtgärder för att få hit turister. Det är ni som skall göra det med er förmåga.
Herr talman! Det gläder mig att det nu är på gång med denna utredning, som jag har efterlyst vid två tillfällen. Jag saknar några ord om hur regionalpolitiken skall jämkas ihop med EU:s regionalpolitik, men det får jag väl läsa senare i direktiven. Det skulle vara kul att höra bara ett par ord om det. Om man beräknar sysselsättningen i antalet arbetade timmar i stället för antal personer blir resultatet tyvärr inte riktigt så positivt som näringsministern vill låta påskina. Till Agne Hansson vill jag bara säga bara för att jag inte nämnde något om åtgärder i mitt anförande betyder det inte att jag inte vill att det skall vidtas några åtgärder. På samma sätt kan jag säga att Agne Hansson inte bryr sig om utredningens långsiktiga arbete, eftersom han inte nämnde något om det.
Herr talman! Det står i direktiven - och det är också en självklarhet - att EU:s strukturfonder skall kopplas till vårt lands regionalpolitik.

Herr talman! Det är tydligen så att alla skall tala om att de är glada för att utredningen kommer till stånd, och då gör också jag det. Jag är också beredd att säga att vi i vårt parti naturligtvis kommer att göra allt vi kan för att vara konstruktiva. I mitt anförande nämnde jag Resurscentrum för kvinnor. Jag vill gärna höra om det har förts någon diskussion om begränsningar på det området. Frågan om turismen togs nyss upp. Det är gott och väl att vi ute i länen skall jobba för att marknadsföra oss, men det finns saker som vi inte kan bestämma själva, t.ex. momssatserna. Det finns stora skillnader mellan vårt land och andra EU:länder, och det finns en märklig skillnad inom landet. Om man åker buss är momssatsen - om jag minns rätt - 12 %. Hyr man däremot en bil är momssatsen 25 %. Detta gör att det blir en något märklig konkurrens mellan olika trafikslag. Jag vill gärna fråga: Finns det tankar om att försöka att förändra detta så att vi hamnar på en mer Europamässig nivå?
Herr talman! När det gäller resurser till Resurscentrum för kvinnor måste jag erkänna att jag inte kan svara på den frågan. Jag har inte haft den på mitt bord. När det gäller momsfrågan förekommer det, som kammarens ledamöter är väl medvetna om, överläggningar mellan riksdagspartierna och regeringen om alla skatter. Folkpartiet får driva den frågan vid dessa överläggningar.
Herr talman! Jag skall framföra det till vår företrädare vid skatteöverläggningarna. Att näringsministern i dag inte har något svar på min fråga om Resurscentrum för kvinnor hoppas jag innebär att det bara är ett falskt rykte som säger att man diskuterar om det skall finnas kvar eller inte. Det är ju NUTEK som har hand om detta, och vi får väl se vad som händer framöver.
Herr talman! Jag törs knappt säga att tycker att det är fantastiskt bra att diskussionerna kan komma i gång, men det måste ske snabbt. Det måste finnas en tidsplan, därför att flyttlassen måste vända redan nu. Jag tycker också att satsningen på tillväxtavtalen är bra och att man får ett samarbete inom olika delar av kommunerna och inom länen mellan olika delar av näringsliv och offentlig sektor. Näringsministern säger att det finns pengar, 15 miljarder för att skapa en bättre regional balans. Men det kommer ju inte att komma fram pengar för att rusta upp järnvägar och bygga nya tvärförbindelser. Är näringsministern öppen för att man skall kunna få nya pengar för att satsa på nya stora projekt för att få en bättre infrastruktur och en modern kommunikation även i glesbygd och där man har långa avstånd? Sedan undrar jag också om näringsministern är beredd att arbeta tillsammans med kollegerna i Utbildnings-, Kultur och Finansdepartementet för att komma till rätta med frågorna.
Herr talman! Utredningen skall arbeta till augusti 2000, men det står utredningen fritt att förelägga delbetänkanden och komma med förslag avsevärt tidigare om utredningen så anser. Det görs i dag väldigt stora infrastrukturella investeringar. Den som kanske är mest spektakulär för den norra delen av landet är Botniabanan, som är en stor investering. Det görs också många stora investeringar när det gäller vägbyggen. Men det finns ju alltid en gräns på grund av att vi inte har så mycket pengar som vi skulle vilja ha för detta. Jag tycker ändå att vi har en bra framförhållning. När det gäller kollegerna i de departement som nämndes är det självfallet regeringen som förelägger dessa direktiv. Vi samarbetar med samtliga departement som berörs av regionalpolitiken.
Herr talman! Botniabanan är en fantastiskt bra satsning som äntligen har kommit till skott. Men det som behövs för att verkligen utnyttja Botniabanan är ju att tvärförbindelserna utvecklas och att det blir en snabb plan för detta. När Per-Richard Molén från Moderaterna tidigare tog upp frågan om privat och offentlig verksamhet i glesbygd lät det som om näringsministern inte alls tyckte att offentlig verksamhet ensam skall stå för t.ex. fotvård, läkarvård och skola. Då kan man ju undra: Hur tror näringsministern att det skall kunna fungera med privata fotvårdsspecialister eller privata läkare i små kommuner som har 3 000-5 000 invånare och mycket långa avstånd? Hur skall ett privat cateringföretag kunna distribuera mat till pensionärer och dessutom gå med vinst? Det är ju denna samhällsservice som kommunerna står för för att garantera människor en samhällsservice i form av mat, fotvård och sjukvård. Det finns ingen marknad för den privata verksamheten.
Herr talman! Jag nämnde i mitt anförande att man kan omfördela resurserna mellan de olika statliga verksamheter som finns, mellan Vägverket och andra. Det är också en diskussion som bör tas upp i de regionala utvecklingssamtalen. När det gäller företagen i kommunerna uttalade jag mig principiellt. Jag sade också att om den beskrivning som vi fick av Per-Richard Molén stämmer, delar jag uppfattningen att kommunerna skall vara försiktiga med att ta verksamheter där privata företag kan ha en marknad. Finns det inte någon marknad måste kommunerna i vissa lägen självfallet göra det, eftersom det är en service som är nödvändig och efterfrågas. Detta var min principiella hållning i frågan, och den tänker jag inte rubba.

Herr talman! Efter år av hård och tuff sanering av den svenska ekonomin har nu utvecklingen äntligen vänt. Tillväxttakten är stabil. Investeringarna är fortsatt höga, och räntan är låg. Alla de här konstaterandena är naturligtvis positiva, och de utgör grunden för en fortsatt välfärd. Även jag vill i den här debatten understryka detta faktum. En annan positiv faktor är att arbetslösheten sjunker generellt sett. I det län som jag kommer från, Västernorrland, sjunker visserligen också arbetslösheten, men i betydligt blygsammare takt än i exempelvis storstadsregioner. Fortfarande är det så i våra trakter att arbetslösheten är oacceptabelt hög. Kanske är det också en av orsakerna till den stora utflyttningen från länet. Denna utflyttning tenderar att öka rejält enligt Landstingsförbundets nya befolkningsprognos. Prognosen säger att Stockholms län får 150 000 nya invånare fram till år 2010 medan skogslänens befolkning minskar med nästan lika många. Då kan man fundera över vilka det är som lämnar våra län. Jo, i första hand är det de unga som flyttar, och i synnerhet de unga kvinnorna mellan 20 och 30 år. För vissa av dessa unga människor handlar det naturligtvis om att de som unga vill se sig om i Sverige och i världen. Detta är ju sunt och berikande i sig och skall inte ses som något hot. Problemen kommer när dessa unga människor senare i livet önskar återvända utrustade med nya kunskaper och erfarenheter. Då finns inte jobben. De kan inte, fast de så gärna vill, återvända till sin hembygd. Men en stor grupp unga utflyttare utgörs ändå av sådana som på grund av brist på arbete i sin hembygd tvingas flytta till storstadsregioner där möjligheterna att få ett arbete är större. Det här har, som också nämnts tidigare, många följder både för storstäderna och för landsbygden. Trafikkaos, bostadsbrist samt brist på sjukhus och vårdpersonal hotar storstadslänen. Minskad skattekraft, åldrande befolkning och risk för minskad samhällsservice hotar utflyttningslänen. Därför måste vi, av omtanke om såväl skogslänen som storstäderna, se till att utflyttningstrenden från län som Västernorrland snarast stoppas; detta för att ett underlag skall ges för ett socialt välstånd i hela vårt land. För att skapa tillväxt, utveckling och nya jobb måste hela landets resurser tas till vara, såväl glesbygdens som storstadens. Vad det ytterst handlar om är jobben, och med dessa möjligheterna för unga människor att bo kvar i ett län som Västernorrland. Den regionalpolitiska proposition som lades fram våren 1998 har i sig många vällovliga syften och är ett första steg i riktning mot att ta bort de regionala obalanserna. Men vi behöver gå vidare. Vi behöver se över stödområdesindelningen. Vi behöver få ett skatteutjämningssystem som upplevs som fördelningspolitiskt rättvist. Vi behöver också ytterligare vässa de regionalpolitiska satsningarna i syfte att skapa jobb och att stoppa utflyttningen från Västernorrland och övriga skogslän. I dag har vi fått höra att det kommer till stånd en regionalpolitisk utredning. Jag tycker, liksom många andra som har varit uppe i talarstolen i dag, naturligtvis att detta är mycket positivt. Vi fäster stort hopp vid denna och förutsätter att alla goda krafter där försöker att samverka så att vi får ett bra och konstruktiv resultat. Nu ser jag att näringsministern har lämnat kammaren. Det tycker jag uppriktigt sagt är synd, för jag skulle vilja lyfta fram ytterligare en fråga som har tangerats tidigare av bl.a. Agne Hansson. Det handlar om det mycket viktiga utredningsförslaget om postens försämrade kassaservice. Det gäller alltså lantbrevbäringen. Det här förslaget har ju oroat många ute i glesbygden. Det är inte mindre än 700 000 människor som blir drabbade av denna neddragning om den skulle komma till stånd. Detta är ju en grundläggande service för de många människorna ute i glesbygden. Dessutom vill jag understryka att detta först och främst handlar om de många gamla som finns ute i våra glesbygder, de som oftast inte är bilburna där kollektivtrafiken är dåligt utbyggd. Det här förslaget skulle vara förödande för glesbygden och för de människor som lever där. Det skulle vara ytterligare ett dråpslag mot strävan att få en regional politisk balans. Jag hade tänkt fråga ministern ytterligare om huruvida han har någon viljeinriktning i den här frågan. Men det får jag alltså avstå från eftersom näringsministern inte finns i kammaren. Men jag vill ändå understryka vikten av att denna service får bli kvar i glesbygden.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att Kerstin Kristiansson som representant för Västernorrland redogör för den höga arbetslösheten och många andra av de problem vi har i Västernorrland. Hon kommer dock från det röda Ådalen, och det hade väl varit på sin plats med något av självkritik. Jag tycker att det vore intressant att få veta vilken inställning Kerstin Kristiansson har till all den egenregiverksamhet som Kramfors kommun bedriver, antingen direkt av den kommunala förvaltningen eller av de kommunala bolagen. Den undanrycker naturligtvis möjligheterna för enskilda företagare i Kramfors kommun och i Ådalen att utveckla egna verksamheter. Det kan inte vara rimligt att städning bedrivs av den offentliga sektorn i privata verksamheter.
Herr talman! Jag kommer, som Per-Richard Molén mycket riktigt påpekade, från det röda Ådalen. Vi har ett ideal hemma i mina trakter att alla människor skall ha en liknande grundservice. Därav kommer också att vi icke har privatiserat i den utsträckning som Per-Richard Molén är anhängare av. Det är viktigt för mig som bor i glesbygd att alla människor, oavsett om man bor i tätort eller i någon av de byar som finns i utkanten av kommunen, skall ha samma grundläggande service vad gäller de mest elementära behoven i livet. Där viker vi inte ett dugg från våra ideal.
Herr talman! Då kan kommunal grundservice uppenbarligen bara bedrivas av kommunen själv. Innebär det här att Kerstin Kristiansson mer eller mindre slår igen dörren för potentiella företagare som skulle kunna vara beredda att ställa upp och erbjuda en sådan verksamhet - i konkurrens och kanske på ett bättre och billigare sätt för de konsumenter som är angelägna att ha grundservice?
Herr talman! Det är viktigt att alla får samma grundservice utifrån samma villkor. Finns behoven skall också servicen ges. Jag tror inte att det är lönsamt att åka ut till Bönhamn, Norrfällsviken eller Nordingrå. Jag tror inte heller, som Gunilla Wahlén har sagt här tidigare i debatten, att man privat är beredd att åka dit eftersom man vet att vinsten är ganska minimal. Det får nog kommunen sköta för att trygga servicen för samhällsinvånarna.

Herr talman! Jag kommer i detta anförande att uppehålla mig vid Östersjöregionen och frågan om vilka samarbetsmöjligheter och förutsättningar för utveckling som finns. Inledningsvis vill jag även ge en kort återblick för att förtydliga de svårigheter som kan finnas med detta arbete och som tidigare har förhindrat samarbete. Därutöver kommer jag att beröra vilka särskilda förhållanden som gäller för öregioner och vilka åtgärder som är nödvändiga för att få likartade möjligheter för dessa regioner. Avslutningsvis ges konkreta förslag som gör det möjligt att förverkliga en positiv utveckling och framtid för våra öar och för Östersjöområdet. Herr talman! För mindre än tio år sedan användes rubel som valuta i våra grannländer på andra sidan Östersjön. Dessa våra grannar levde i ett stelt och omänskligt politiskt system. Det gynnade naturligtvis inte på något sätt en god utveckling för människorna som tvingades leva i systemet. I stället präglades området av misstänksamhet och fientlighet. Ett annat grannland, Polen, var i stort sett stängt. Människor som bodde i Polen kunde enbart med stora svårigheter lämna sitt land, och att resa dit var ett visst äventyr. Naturligtvis var detta inte några eftersträvansvärda grannförbindelser, och självfallet hämmade dessa förhållanden en positiv utveckling i hela regionen. När så Berlinmuren föll och hela det politiska socialistiska systemet rasade, uppdagades en ofattbar fattigdom och omänsklighet i vår omedelbara närhet. Herr talman! Före julen 1998 hade jag tillfälle att vara i vårt grannland Litauens huvudstad Vilnius några dagar. Det var ett trevligt besök, och de människor jag hade möjlighet att möta var öppna och glada och såg framtiden an med tillförsikt. Ett bestående minne av min vistelse i Vilnius var att jag fick tillfälle att besöka KGB-museet. Detta museum var inrymt i det tidigare KGB-fängelset i Vilnius. Där visades hur det socialistiska systemets ockupationsmakt under 1945 till 1991 utsatte människor för förnedring, tortyr, omänsklig behandling och avrättningar. Jag rekommenderar alla att besöka detta museum för att få del av hur detta politiska system kunde behandla människor. Borde inte de som var politiskt ansvariga för dessa förhållanden nu lagföras när gränser är öppna och det finns förståelse för att komma till rätta med förtryckare? Vilka bär ansvaret för att detta kunde hända? Herr talman! Dessbättre är vi nu inne i en ny tid som präglas av önskemål om samarbete och öppenhet. Jag är övertygad om att vi kommer att se ett uppsving i hela Östersjöområdet. Människor i länder runt Östersjön är kontaktsökande och önskar samarbete över nationsgränser på alla områden. Detta innebär möjligheter men ställer också krav på vår förmåga till samarbete. Är vi inte tillräckligt bra och snabba kommer tillfället att gå oss förbi. Jag anser att vi har ett stort ansvar för att stödja demokratisträvanden, handel och utbildning. Jag kan här nämna ett exempel på ett samarbete som i dagarna firar tioårsjubileum. Det är ett samarbete mellan Gotland och Ösel. Det startades således redan under sovjettiden och har skett på många plan. Det finns ett stort intresse för att utveckla dessa kontakter, och vi har just påbörjat detta och hoppas få till stånd reguljära förbindelser. Ett annat bra exempel på nationsöverskridande samarbete i detta område är det som pågår mellan Östersjöns sju största öar. Det kallas B 7-samarbetet, där B naturligtvis för Baltic. Inom detta samarbete bedrivs ett antal projekt med stöd av EU, och det är till för att utveckla öregioner i Östersjön. Det underlättas av den nya teknik som nu möjliggör samarbete över nationsgränser. Jag har vetskap om ett, som jag ser det, mycket lovande datanätverk som planeras. Förverkligas detta öppnas helt nya möjligheter för samverkan och samarbete i Östersjöregionen. Det drivs nu av några eldsjälar som är värda all uppmuntran i detta arbete. Herr talman! Inom EU finns också ett övergripande samarbete mellan öar och maritima områden genom Konferensen för perifera maritima regioners ökomission, CPMR. Jag är övertygad om att detta arbete, som mer har karaktären av politisk bas för att utforma politiska och rättsliga bestämmelser för öar och öregioner, kommer att ha stor betydelse framöver, naturligtvis i första hand för berörda regioner, men även för samarbete och utveckling av hela Östersjöområdet eller i vart fall de kustnära delarna. Låt mig först konstatera att öar är annorlunda. De har både fördelar och nackdelar i förhållande till andra landsdelar. Av naturliga lättförstådda skäl är väl fungerande kommunikationer särskilt viktiga. Ett annat kännetecken är att den lokala marknaden är liten, ja kanske mycket liten. Ofta är ju antalet människor som bor kvar året om ganska litet. En annan betydande nackdel är att näringslivet ofta är ensidigt. Här krävs insatser och satsning på framför allt ny teknik som möjliggör en ökad diversifiering av arbetsmarknaden. Möjligheterna är många. Inte minst är den goda livsmiljön som finns en betydande tillgång. Ett ytterligare kännetecken är att människor som bor på öar som regel är beredda och har som tradition att syssla med olika arbetsuppgifter och utnyttja möjligheter och alternativ. Naturligtvis, vilket säkert alla inser, har öar och öregioner en form av isolering och är därför mer beroende av väl fungerande kommunikationer. Detta har på olika sätt uppmärksammats inom EU samarbetet, och det finns nu överenskommelser om hur det skall vara möjligt att få en ökad positiv utveckling för dessa regioner. Jag återkommer till detta senare. EU, det tidigare nämnda CPMR, har presenterat underlag för beslut vad gäller strukturfonder och faktorer för ekonomi och geografi. Herr talman! Vad gäller EU:s lagstiftning och särskilda regler för öar kan en indelning göras vad gäller fördrag, lagstiftning och strukturpolitik. Dessa regler är ingalunda enhetliga, utan tidigare juridiska, historiska och politiska förhållanden påverkar i hög grad dagens förhållanden. Jag kan här nämna skillnaderna mellan Åland och Gotland. Det syns inte rimligt att dessa stora skillnader mellan likartade geografiska områden skall finnas kvar. Inom EU har detta uppmärksammats vid olika tillfällen, och här kan nämnas att i Maastrichtfördraget, artikel 154, framhålls möjligheten att förbinda öområden med gemenskapens centrala områden. I Amsterdamfördraget gjordes ett tillägg som ytterligare understryker medlemsstaternas ansvar vad gäller samordning av den ekonomiska politiken i syfte att uppnå de mål som angetts i artikel 158. Det måste framhållas att när nuvarande strukturprogramperiod utgår är det viktigt att det kommer något annat som väl möjliggör högtidliga deklarationer från tidigare uppsatta målsättningar. Självfallet har den nationella regeringen ett övergripande ansvar med att utarbeta förslag, som tillgodoser och så långt möjligt likställer näringspolitiska förhållanden för dessa regioner. Det finns anledning att erinra om att den ekonomiska utvecklingen kan vara olika även där likartade förhållanden är vid handen, beroende på nationell lagstiftning och den grad av självständighet som gäller. Det gäller nu för Sverige att ta stöd i Amsterdamfördraget, som ger rättslig och politisk möjlighet att utforma särskilda bestämmelser för öar i den europeiska lagstiftningen.

Därutöver är det nu hög tid att ta upp diskussioner om hur Amsterdamfördragets artikel 158 skall omsättas i svenska förhållanden. Fru talman! Jag har tidigare nämnt att det råder skillnader mellan EU:s medlemsländer vad gäller regelverken för öar och andra geografiska områden. Det borde nu vara dags att, med stöd av internationella överenskommelser, på allvar diskutera omfattande förändringar som kan möjliggöra inrättandet av särskilda utrymmen i den nationella lagstiftningen för att säkra öarnas intressen och skapa ett positivt utvecklingsklimat. Sådana förändringar är till gagn såväl för öarna som för berörda nationer.

Fru talman! Jag är glad över att Roy Hansson i sitt anförande tog upp Östersjöpolitiken och Östersjösamarbetet, något som utan tvivel är viktigt för Gotland. Men något som gör mig lite förundrad över det positiva som han sade är hur frågan behandlats i budgetdebatten. Man yrkade där från moderat håll avslag på de 50 miljoner kronorna just till det viktiga arbete som Roy Hansson tog upp.
Fru talman! Det som jag tog upp här gällde inte mer pengar utan frågan hur vi utnyttjar EU:s strukturfonder. Eftersom Sverige numera är medlem i EU har vi inflytande över detta. En period går ut 1999 och omförhandling skall ske. Jag framhöll att man bör beakta detta. De signaler som nu finns på detta område är dessvärre negativa, vilket jag framförde i mitt anförande.
Fru talman! Jag håller med om att det är oerhört viktigt att se till att vi får ett bra Östersjösamarbete, inte minst för den demokratiska utvecklingen i den här regionen. Men det är också viktigt med egeninsatser för detsamma, och jag tycker inte att anförandet i den delen riktigt gick ihop med den övriga moderata politiken. Roy Hansson har dock all anledning att jobba i den här riktningen inom Moderata samlingspartiet.
Fru talman! Det går alldeles utmärkt ihop. Det är säkert bekant att man regionalt med medfinansiering av EU gör de här insatserna. Vi har sedan lång tid tillbaka på Gotland avsatt erforderliga medel för att klara det här. Vi tillhör just nu 5 b-programmet, och ett bekymmer är att vi inte har hittat tillräckligt bra projekt. Förhoppningen är dock att vi när programperioden går till ända skall ha hunnit i fatt med detta. Det som jag efterlyste var en fortsättning efter den programperiod som slutar med innevarande år, och den nationella regeringen har ett ansvar för att utforma de här programmen.

Fru talman! Jag är tacksam för att Stig Eriksson vände sig till mig. Självfallet finns det sådana förslag. I valrörelsen presenterades den s.k. jobballiansen, som hade tagit fram ett antal nya förslag. Det var klara och konkreta punkter. Dessvärre har kammaren avvisat dessa förslag under höstens budgetbehandling. Det kan inte vara obekant för Stig Eriksson att det nu börjar brinna under skosulorna. Så sent som i går kväll samlade näringsministern företrädare för företag för att prata just om det här. Kanhända tycker han att det är viktigare än att följa den här regionalpolitiska debatten i kammaren. Som sagt: Det fanns ett tydligt gemensamt förslag, och förhoppningen är att det skall utvecklas och utbyggas ytterligare.

Fru talman! Dessa tydliga gemensamma förslag har tidigare lagts fram i kammaren, och de kommer att föras fram igen. Såvitt jag förstår har det i dag inte kommit fram någon avvikande syn på detta. Det är klart att vi måste förbättra företagsklimatet i hela Sverige. Vi torde allihop vara överens om detta. Det är inte rimligt att en halv miljon människor står utanför arbetsmarknaden i Sverige.

Fru talman! Att skapa förutsättningar för en livskraftig landsbygd med människor i alla åldrar och med arbetsmöjligheter, god service, bra miljö och rik kultur är ett centralt mål för regionalpolitiken. Statsmakterna har i första hand ansvar för att skapa grundläggande och goda förutsättningar för detta genom att garantera utbildning, infrastruktur och goda villkor för företag och företagande. Möjligheterna att decentralisera verksamheter och lokalisera företag i glesbygd förbättras i dag mer och mer genom modern informationsteknik, även om utbyggnaden går för långsamt på landsbygden och i glesbygden. De mindre och medelstora högskolorna har visat sig kunna anpassa utbildningen till de olika regionernas särskilda förutsättningar, och det pågår goda satsningar inom högskolan. En medveten regionalpolitik kompenserar näringsliv och offentlig sektor för långa avstånd, små lokala marknader, brist på utbildad personal m.m. I dag är en levande landsbygd en vacker dröm, trots att vi under tio års tid ständigt talat om att hela Sverige skall leva. Trots Folkrörelserådets goda arbete, med dess nästan 4 000 utvecklingsgrupper och flera landsbygdsriksdagar och trots glesbygdsmyndigheternas arbete rullar flyttlassen allt tätare bort från landsbygden. Landsbygden avfolkas, och vi är alla här medvetna om den tragedi människor upplever när de tvingas lämna hus och hem och bege sig till storstadsregionerna för att kunna försörja sig själva och sina familjer. Det skapas då dessutom ett hårt tryck på olika regioner, kanske främst på Stockholmsregionen. Så bistert är läget också i mitt hemlän Dalarna. Driftiga människor flyr, barnafödandet är extremt lågt och inflyttningen minimal. Nu är det dags att vakna. Nu är det dags att återerövra landsbygden. Men hur skall det ske? Svaret har vi åtminstone på en punkt delvis fått här i dag. Äntligen har vi fått besked om att den stora landsbygdspolitiska utredningen nu skall dras i gång. Kristdemokraterna säger att det nu är dags att alla goda krafter samlas till gemensamma tag. Låt följande motto ljuda över vårt land under 1999, inför millenniumskiftet: Vi skall erövra landsbygden på nytt. Det finns egentligen ingenting att förlora men allting att vinna. Nu krävs nya djärva idéer och nya djärva tag. Fru talman! Basen för landsbygdsutvecklingen är aktiva jordbrukare och lantbruksföretag i hela landet. Många beslut har på senare tid missgynnat svensk jordbruksnäring. Det handlar om avskaffad avbytartjänst, införande av avgifter för kartor och djurdatabas liksom förändrade båspallsmått, som leder till nedläggning av mjölkproduktion. Det handlar också om att man inte fullt ut tagit till vara de möjligheter som I regeringsförklaringen den 6 oktober 1998 redovisade statsministern att jordbruket skall ges villkor som är likvärdiga andra näringars. I den jordbrukspolitiska debatten i riksdagen den 18 december gav Socialdemokraternas talesman besked att skattesänkningar för jordbruksnäringen skulle komma i början av 1999. Huvudproblemet för jordbrukssektorn är i dag den konkurrenssnedvridande skatteryggsäck med bl.a. energi och dieselskatter som Sveriges bönder bär på. Det gör att svensk jordbruksproduktion och svenska jobb inom livsmedelsindustrin slås ut av konkurrenter som inte har de skatterna. Statsministerns uttalande har gett visst hopp, men det hastar om svenskt jordbruk nu skall ges den injektion som kan skapa framtidstro och hopp på nytt. Fru talman! En viktig del i infrastrukturen är en fungerande postgång som är heltäckande och omfattar hela landet. Inte minst för mindre företag i glesbygd är posten en viktig del av infrastrukturen, bl.a. för att företagen skall kunna sälja och leverera sina varor. Den senaste tidens tendens med allt sämre postservice måste brytas. Eventuella besparingskrav måste klaras av genom en ökad samordning med andra verksamheter. Sådana goda exempel finns. Människors och företags tillgång till postservice måste säkerställas även i glesbygd. Kristdemokraterna har resolut sagt nej till höjningen av de sociala avgifterna för jord och skogsbruk m.m. inom stödområdet. Likaså har vi protesterat mot det borttagna transportstödets zon 1-bidrag inom stödområdet. Det är inget annat än att gå på tvärs mot företagande i glesbygden att inte acceptera att någorlunda lika villkor skall gälla i hela landet. Det svenska inlandets möjligheter måste på ett speciellt sätt mobiliseras. Det är i det närmaste bortglömt av politiska företrädare i Stockholm. Det tycks mest handla om kustremsan när man talar om planerna för de norra delarna av landet. När Norrlandsfonden bildades var ett viktigt syfte att stötta just Norrlands inland. Inte minst med tanke på befolkningsströmmarna från inlandet ned mot kusten borde Norrlandsfonden på ett särskilt sätt bevaka behoven av riskvilligt kapital för att stötta näringslivet och möjliggöra kvarboende. Trots behov av riskvilligt kapital är mycket pengar fortfarande outlånade beroende på att man inte är tillräckligt riskvillig i sina bedömningar. Huvudkontoret vet vi ligger i Luleå, och när ett nytt kontor öppnades i södra Norrland förlades det till Sundsvall. Vart tog inlandet vägen? Jag hade en fråga till näringsministern, om han nu hade varit kvar: Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att Norrlandsfondens resurser på ett bättre sätt skall komma just Norrlands inland till del? Den frågan får jag återkomma till. Fru talman! Botniabanan är möjligen en positiv satsning när det gäller framtiden och kommunikationerna i hela Barentsregionen. Men den kostar pengar. Bara den första etappen slukar ca 10 miljarder kronor. Underlåtenheten när det gäller en mer aktiv satsning på Inlandsbanan däremot är anmärkningsvärd. Denna bana passerar rakt igenom det svenska inlandet, från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr, en sträcka på 130 mil med stora framtidsmöjligheter. Här finns naturresurser i form av skog, malm och mineral. Intressanta prospekteringsprojekt pågår. Här finns också vildmarken med framtida stora turistiska intressen. Parallellt med banan ligger hela fjällkedjan med huvudsakligen orörd natur och många kulturella värden. Om man tog åtminstone en miljard och plockade bort de flaskhalsar som omöjliggör transporter från Nordnorge ned till Trondheimsområdet och som omöjliggör transporter och samarbete med den norska sidan, så hade det varit en framtidssatsning som hade hjälpt det svenska inlandet, och vi hade sluppit de tunga miljöfarliga transporterna på riksväg 45, på inlandsvägen. Till näringsministern, och till oss alla, skulle jag också vilja säga: Det är dags för ett åtgärdspaket till det norra inlandet, där Inlandsbanan kan vara den sammanhållande länken, kanske Sveriges längsta miljöprojekt. Här finns biobränslet. Här finns möjligheter till etanolfabriker. Här finns möjlighet att verkligen hjälpa till att rädda en bygd och att ta vara på de naturresurser som här finns. Fru talman! Den kommande landsbygdspolitiska utredningen måste bli avstampet som ger nytt liv och nytt hopp åt den svenska landsbygden. Det är hög tid att tillsätta den. Det är dags att återerövra landsbygden!
Fru talman! Jag vet ju att Ulf Björklund är väl insatt i de problem som vi har i de här regionerna, bl.a. i Dalarna. Det har också framkommit flera bra förslag här från t.ex. Centerpartiet men också från Vänsterpartiet, t.ex. att bilda regionala fonder som då skulle konstrueras så att de styrs regionalt och lokalt med inflytande från förtroendevalda, kanske fackmedlemmar. Jag undrar om Ulf Björklund och hans parti är beredda att stödja sådana här fonder?
Fru talman! Helt klart är ju att regionala fonder kan vara en sådan möjlighet som bl.a. kommer fram i den utredning som nu skall tillsättas. Jag är övertygad om att ifall vi kan hitta en modell för regionala fonder så är säkert Kristdemokraterna beredda att stödja den. Vi har pekat på sådana möjligheter. I stället för att plocka ett eller två öre per kWh från elsidan finns det ju möjligheter till det vi från kd har föreslagit skall vara den kommunala fastighetsavgiften. Man kan hitta kombinationer här där man kan hitta pengar som kan bilda fonder, så jag tror att det här är en positiv sak som vi kan fortsätta diskutera kring.
Fru talman! Det där låter väldigt bra. Då har jag ytterligare en fråga till Ulf Björklund som både Centern och Vänsterpartiet har motionerat om, och det gäller att avskriva en del av studielånen för dem som flyttar tillbaka till de utsatta regionerna. Är det också någonting som kd kan tänka sig att ställa upp på?
Fru talman! Jag tycker att det låter bra. Det är väl en typisk sådan sak som den här utredningen också får titta på. Alla tänkbara djärva idéer måste, som jag sade, stötas och blötas i den utredningsgrupp som nu kommer till stånd. Det här låter intressant, och jag är beredd att vara med och diskutera det.
Fru talman! Ulf Björklund tar upp lantbruksföretagens utveckling, och jag håller med honom: Det är oerhört viktigt att de verksamheterna har goda förutsättningar att utvecklas och påverka miljön och utvecklingen i glesbygden. Men jag hör också att Ulf Björklund kritiserar t.ex. de båsmått som djuren skall ha i ladugårdarna. Han talar om de miljösatsningar som har gjorts och de avgifter som tas ut på konstgödning och annat. Svenskt lantbruk som primärproduktion och livsmedelsproduktion har haft stora framgångar vid försäljning av sina produkter ute i Europa av den anledningen att man har haft en stämpel på sig att man har haft en god miljöprofil. Det har varit det främsta försäljningsargumentet, och vi har kunnat öka exporten av livsmedelsprodukter de senaste åren, sedan vi kom med i EU. Är det så att kd tycker att vi skall göra avkall på de krav som vi i vårt land har när det gäller god djurhållning, bra miljötillsyn och i övrigt hård press på företagen för att de skall satsa på miljön? Är det avkall vi skall göra?
Fru talman! Naturligtvis skall vi inte göra avkall på det som har med miljö, miljövård och riktiga livsmedel att göra, självklart inte, och det är viktigt. Däremot får vi inte glömma bort att jordbruksnäringen håller på att utplånas i vissa delar av det här landet. Är det nu så att jordbruksnäringen är en viktig basnäring för en levande landsbygd så får man faktiskt hitta andra möjligheter att finansiera den här typen av avgifter som vi under senare år har lagt på bönderna. Vi kan inte både kräva världens bästa livsmedel och dessutom lägga den ena pålagan efter den andra på bönderna och tro att man skall klara det här. Det finns andra möjligheter. Det är inte stora pengar det rör sig om, men det drabbar en näring som i vissa delar av landet håller på att dö ut.
Fru talman! Nu handlar det om god miljötillsyn, god djurhållning och att inte ge medicin till broilrar och svin i förebyggande syfte. Det är den stämpel som svenskt lantbruk har ute i Europa. Det är bra för lantbruket. Det låter ändå som om kd bara talar om pengar. Här handlar det om god miljö och djurtillsyn. Det är viktigt, och det är ett försäljningsargument. Om vi inte fortsätter med detta, fortsätter utveckla det och ställer krav på varandra stannar ju miljödelen till, och då stannar också exporten av livsmedelsprodukter till. Det är ett hot mot svensk landsbygd.
Fru talman! Vi är helt överens om att vi skall ha Europas och världens bästa och hälsosammaste livsmedel. Men vi måste också ge jordbruksnäringen likvärdiga konkurrensmöjligheter med omvärlden. Klarar vi inte det har vi snart ingen jordbruksnäring kvar i det här landet.

Fru talman! Den här regionalpolitiska debatten - som är ett resultat, som Agne Hansson påpekade, av en begäran om en extradebatt som Centerpartiet framställde vid årsskiftet - visar att det är väldigt många av oss här i kammaren som är starkt bekymrade och mycket engagerade för att få en vändning till stånd så att hela Sverige kan leva och utvecklas. För många av oss som bor och verkar i Landsortssverige tror jag att årsskiftets mest betydande händelse var den nya påminnelse vi fick om de alarmerande befolkningstalen. Återigen har väldigt många kommuner runtom i landet tappat bortåt 1 %, och en del ännu mer, av sin befolkning. I mitt hemlän Gävleborg var det minus i samtliga tio kommuner, sammanlagt minus 2 433 människor. För ett år sedan var situationen densamma. Siffrorna var nästan på pricken likadana. Under året som har gått har regeringen lagt fram en regionalpolitisk proposition som riksdagen antagit. Statsministern har högtidligen deklarerat att hela Sverige skall leva och utvecklas. Men i praktiken förefaller den socialdemokratiska ledningen tämligen oengagerad i den här frågan. Man har i stället i regeringsdeklarationen börjat tala alltmer om storstädernas fortsatta expansion. Samtidigt förtvinar landsbygden, och jordbrukets lönsamhet, som fortfarande är motorn i en stor del av landsbygden, undermineras och gårdar läggs ned. I det sammanhanget vill gärna säga till Michael Hagberg att det är självklart att den miljöprofil som det svenska jordbruket har skall utvecklas och värnas. Men man måste också har rimligt betalt för produkterna om man skall kunna fortsätta verksamheten. Det går inte att leva på bra miljöstämpel. Det skall var ett säljargument, men man måste också se till att lönsamheten som helhet är väldigt bra. Sverige håller alltså på att kantra. Stockholmsområdet växer med en storlek motsvarande en normalstor norrlandskommun, ca 20 000 människor, varje år. Samtidigt avfolkas stora delar av landet och främst glesbygden i en allt snabbare takt. Om vi leker med tanken att Stockholmsområdet hade hämtat hela sin tillväxt under 90-talet från mitt hemlän Gävleborg och Stockholm fortsätter att växa i samma takt in på 2000-talet, fortfarande med människor från mitt hemlän, skulle hela detta län, Gävleborg, vara bortsopat år 2010. Stockholm ökar enligt prognoserna med nära 300 000 människor på 20 år. Paradoxen i detta är att en befolkningsomflyttning av det slaget är till stor skada för både storstad och landsbygd, precis som Agne Hansson i sitt tidigare inlägg har sagt. I överhettade storstäder blir nackdelarna väldigt påtagliga med stor miljöbelastning, nya bilköer, bostadsköer och bostadsspekulation, enormt tryck på nya dagis och skolor, och segregationen blir större och de sociala problemen allvarligare, för att bara nämna några avigsidor. Samtidigt uppstår kapitalförstöring av stora mått när utflyttningskommunerna tvingas riva väl fungerande bostäder och ställa skollokaler tomma. Småföretagens och handelns kundunderlag försvinner, och den onda spiralen är i gång. Trots att sambanden är så tydliga och problemen så stora både i landsorten och i storstäderna tycks man inte på alla håll förstå detta. Det finns t.o.m. de som gläds åt utvecklingen och tycks vilja tömma Landsortssverige ännu snabbare. Inte ens när överhettningen blir påtaglig i storstadsområdena tycks somliga förstå sambandet mellan utvecklingen här och utvecklingen där. Så sent som i tisdags hade jag det tvivelaktiga nöjet att i den här kammaren höra en socialdemokratisk ledamot aningslöst tala om hur bra det blir för hela landet om Stockholm kan växa ännu snabbare. Lyssnar man på det moderata finansborgarrådet i Stockholm Carl Cederschiöld får man ännu värre signaler. Detta illustrerar i klartext den enorma laddning som ligger i den här frågan. Det är nog många fler än jag som undrar hur länge till vi skall acceptera att Norrlandslänen betraktas som ett kolonialland med pålitliga leveranser inte bara av skogsråvara, vattenkraft, malm och stål utan också av tusentals unga produktiva människor. Det är inte undra på att det man tidigare mer skämtsamt talat om, att dela av Sverige vid Dalälven och bilda eget på den andra sidan, alltmer framstår som en tanke som mer allvarligt borde prövas. Gävleborg och andra Norrlandslän behöver minsann inte be om ursäkt för sig. Vår skogsindustri genererar mer exportintäkter än den omhuldade bilindustrin i söder. Hur skulle Sverige klara sig utan den norrländska vattenkraften? I själva verket bidrar varje norrlänning genomsnittligt med ett nettoexportvärde som är 21 000 kr högre än det för genomsnittssvensken enligt de beräkningar som Norrlandsförbundet har gjort. Ser man till den potential för etanolproduktion för miljövänliga bränslen som också finns i Norrland är det ytterligare en enorm utvecklingsmöjlighet. Det måste dock till ett antal viktiga politiska beslut för att skapa rättvisa och utvecklingsmöjligheter. En god och likvärdig grundläggande samhällsservice av typen post och teleförbindelser och myndighetsservice av olika slag borde vara en självklarhet men är det knappast. I många län har i stället statliga myndigheter, verk och företag närmast gått i spetsen för att dra bort och lägga ned verksamhet. Bra och snabba kommunikationer både på väg och järnväg är en annan överlevnadsfråga där löften har svikits. Ett förslag som har funnits länge men som hittills inte blivit verklighet är tanken att återföra något av vattenkraftsvinsterna till de bygder som genererar kraften. Åtminstone några öre per kilowatt av priset på vattenkraftsel borde gå tillbaka till de kommuner och regioner där vattenkraften finns för utveckling av just den bygden. Det är ett oerhört viktigt förslag, och det är egendomligt att det inte har genomförts för länge sedan. Sänkning av arbetsgivaravgifterna är ett annat viktigt förslag. Som första åtgärd kan beslutas om återställande av den höjning som moderaterna och socialdemokraterna drev igenom förra året när det gäller Norrlands inland. Men det behövs en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna riktad mot landsbygdsregionerna. Det gäller faktiskt inte bara Norrlandskommunerna utan också områden i mellersta och södra Sverige. Den dramatiskt ökande regionala obalansen påverkar många människor i deras vardag. Då är det oacceptabelt att näringsminister Björn Rosengren - som föredrar att tala med journalister utanför kammaren i stället för att vara aktiv och delaktig i den här debatten - nu ser ut att begrava alla förslag som kan hejda denna utveckling i den kommande regionalpolitiska utredningen. Om vi skall få tillväxt i hela landet krävs akuta insatser. Men vad vill Björn Rosengren? Vill han vara tillväxtminister i ett land där tillväxten begränsas till några fläckar på kartan, eller vill han vara tillväxtminister i ett Sverige där hela landet växer och utvecklas? Fru talman! När Landsortssverige undermineras och riskerar att falla samman kan man inte tala om att utreda och vänta på förslag till hösten år 2000. Då är det akut risk för en katastrof. Förslag finns, och vi har redovisat ett antal av dem från Centerpartiets sida. Nu gäller det att Socialdemokraterna och regeringen inte längre vilar på hanen och begraver alla förslagen i en utredning. Nu behövs det åtgärder akut. Centerpartiet bidrar gärna med fler förslag för att åstadkomma en ändring av utvecklingen nu och inte på hösten år

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Sven Bergström. Både Agne Hansson och Sven Bergström har sagt att den här debatten är ett resultat av en begäran från Centerpartiet. Det gör mig lite fundersam. Såvitt jag kan minnas - och det är långt tillbaka som jag minns - har alltid sista dagen av den allmänpolitiska debatten handlat om regionalpolitik. Tidigare kallades det hemvändardagar. Jag vill därför fråga: Är det verkligen ni som har åstadkommit den här debatten? Jag vill ha ett ärligt svar.
Fru talman! Låt oss inte tvista om vem som är upphov till debatten. Faktum är att Centerpartiet vid årsskiftet begärde en särskild debatt om regionalpolitiken med hänsyn till de akuta befolkningssiffrorna. Om jag förstår det rätt bestämde talmanskonferensen att lyfta fram den här frågan särskilt under den allmänpolitiska debatten och i stället för att anordna en särskild debatt avdela en del av tiden till detta. Om det sedan har funnits samma typ av debatt tidigare är det gott och väl. Jag tycker att det är viktigt att vi är ense om att dessa frågor är så viktiga att man nu är beredd att ta dem på allvar och föreslå konkreta åtgärder så att vi får en vändning till stånd.

Fru talman! Jag är ledsen om jag, Agne Hansson och andra centerföreträdare uttrycker oss så bristfälligt att inte Carl-Erik Skårman riktigt förstår vad vi säger. Vi har ju understrukit att det är av största vikt för hela landet, både storstäderna och landsorten, att vi har en balanserad utveckling i hela vårt land. Det kan aldrig vara till nytta för den Stockholmsregion som Carl-Erik Skårman kommer ifrån att vi får växande befolkningsköer och att vi tullar på den nationalstadspark som är en enorm tillgång för den här regionen. Jag har själv bott sex år i Stockholm, och jag gillar Stockholm. Stockholm är värt ett bättre öde än att drabbas av nya spekulationsvågor på bostadsmarknaden, nya växande bilköer och social segregation. Är det så svårt att förstå att detta är två sidor av samma mynt?
Fru talman! Sysselsättning är en bristvara i Sverige. Vi måste ta fram de möjligheter vi har. Jag frågade Agne Hansson vilka förslag han hade för att utveckla Storstockholmsregionen så att vi kan fortsätta att erbjuda jobb. Han hade inget svar på det. Sven Bergström har inget svar på hur han skall plocka fram sysselsättningen på andra håll heller. Vi är beroende av självfinansierade jobb för att kunna försörja oss.
Fru talman! Det är naturligtvis så, Carl-Erik Skårman, att ett allmänt gott företagsklimat är bra både för Stockholm och landsorten. Jag hoppas att Carl-Erik Skårman och jag är överens om det. En åtgärd som Centerpartiet bejakar och som är bra för Stockholmsregionen och hela landet är t.ex. den nya Arlandabanan. I fyrpartiregeringen var Centerpartiet med om att driva fram nationalstadsparken och värna de gröna ytor som finns i Stockholm. Det är av godo för människorna som bor här, och det kommer att gynna Stockholmsregionen långsiktigt. Men att låta befolkningskoncentrationen fortsätta med 20 000 människor om året ger ju problem både för Stockholmsområdet och för Landsortssverige. Jag hoppas att Carl-Erik Skårman också så småningom skall inse det.
Fru talman! När man lyssnade på Sven Bergström kunde man inte tro att man lyssnade till en ledamot från det parti som var med och röstade fram det för Norrlands inland så grymt orättvisa inomkommunala utjämningssystemet. Det är ju så, Sven Bergström, att detta system på inget sätt uppmuntrar kommuner som befinner sig i en avfolkningssituation att anstränga sig för att få lägre arbetslöshet, skaffa fram fler jobb eller ta på sig kostnader som leder till ekonomisk tillväxt. Dessa åtgärder fungerar i så fall som en Ebberöds bank och straffar kommunen inom ramen för det systemet. Det leder ofta till att kommunerna sitter förhållandevis passiva och har en ganska hög arbetslöshet. Sedan drabbas de oerhört hårt när människorna plötsligt flyttar från kommunen. Är Sven Bergström beredd att ändra på detta system för att få lite mer incitament i t.ex. Norrlandskommunerna?
Fru talman! Jag tycker att Lennart Hedquist riktar en väldigt grov anklagelse mot de engagerade kommunalpolitiker som jobbar i Norrlands inland och på andra ställen för att rädda sysselsättningen och få en god utveckling i sina kommuner. Det kommunala skatteutjämningssystemet skall naturligtvis vara rättvist. Jag hoppas att det nya förslag som nu har kommit genom landshövding Lars Eric Ericssons utredning skall bidra till detta. När det gäller Norrlands inland tror jag nog att Moderaterna skall vara lite försiktiga. Så sent som den gångna riksdagsperioden röstade de, tillsammans med Socialdemokraterna, igenom ett förslag om att höja arbetsgivaravgifterna i den del av landet som är mest utsatt.
Fru talman! Faktum är ju att de kommunalmän i Norrland som anstränger sig för att skaffa nya jobb och verka för en ekonomisk tillväxt drabbas av det inomkommunala systemet. Det är väl bra om det förekommer, och det gör det säkert, kommunalmän i Norrland som anstränger sig i det hänseendet, men det inomkommunala utjämningssystemet fungerar ju så att de straffas av detta. Det är ett fullständigt genomruttet system i det sammanhanget.
Fru talman! Jag tror att Lennart Hedquist och jag kan sätta oss ned och studera det förslag som nu är aktuellt, det som landshövding Lars Eric Ericsson har producerat, för att se till att inte det förslaget innehåller några sådana befarade snedeffekter som Lennart Hedquist talar om. Som norrlänning vet jag att kommunalpolitiker där uppe anstränger sig till det yttersta för att faktiskt utveckla bygden och se till att småföretagen kan leva och expandera så att man slipper leva på statsbidrag och nådegåvor från Stockholm eller Bryssel. Men om vi låter den befolkningsomflyttning som nu pågår få fortsätta undermineras kommunernas ekonomi och handelns och småföretagens möjligheter att bedriva verksamhet, eftersom marknaden försvinner.

Fru talman! Som jag tidigare sade, och som näringsministern också sade, finns det en bred regionalpolitisk kunskap hos riksdagens ledamöter. Sven Bergström är ju ett utmärkt exempel på det. Jag skulle vilja ta fasta på hans diskussion kring etanol. Är ni i Centerpartiet beredda att arbeta för att vi får en lagstiftning som gör att etanoltillverkningen kan komma fram i Sverige? Är Sven Bergström beredd att sänka skatten på etanolbränsle? Är han beredd att se till att cellulosaindustrin jobbar för att etanol skall kunna tillverkas i Sverige så att vi slipper importera råvaran från Spanien?
Fru talman! Jag är tacksam för att Gunilla Wahlén tog upp den frågan. Jag vet inte om Gunilla Wahlén, liksom jag, var på ett seminarium häromkvällen där man berörde just etanolens och de alternativa bränslenas stora möjligheter ur miljösynpunkt, ur industriutvecklingssynpunkt och ur regional synpunkt. Jag tror att vi är alldeles överens om att det är oerhört viktigt att snabbt se till att skapa bra förutsättningar för att utveckla detta. Det är nämligen så att i dag lämnar vi kvar rester i skogen som skulle kunna ersätta bortåt 30 %, och kanske ännu mer, av de miljöstörande bränslen som vi använder i våra bilar och fordon i dag. Jag och Centerpartiet är mycket positiva till att diskutera alla åtgärder för att så snabbt som möjligt få fram detta. Det är sorgligt att den etanolfabrik som har planerats i Norrköping och de planer som har funnits för Roma på Gotland går i stå och inte kommer någonvart samtidigt som vi ser hur man i Sydeuropa utvecklar just det här bränsleslaget.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi var på samma information. Den kunskap som jag fick där var att cellulosaindustrin är en aktiv motståndare till att bygga ut etanoltillverkningen. Jag hoppas verkligen att Centerpartiet, som har stor förankring i skogslänen och hos företagare som driver skogsbruk, tillsammans med dem driver att företag som har etanolanknytning skall kunna etableras i Sverige. Hur ställer ni er till att lagstifta om att etanol skall finnas i bränslet fram till år 2004?
Fru talman! Jag är glad att Gunilla Wahlén har sådana förhoppningar på Centerpartiet. Det har jag också. Vi är mycket intresserade av den här frågan och är beredda att vara med i alla diskussioner för att stimulera den här utvecklingen. Vi kan också resonera om huruvida man skall behöva ta till lagstiftning för att skynda på utvecklingen. Men jag hoppas verkligen att man över alla partigränser inser vilken enorm potential en satsning på alternativa bränslen innebär för miljön, för industriutvecklingen och för den regionala utvecklingen. I Centerpartiet har vi talat om en nollvision för att mönstra ut de miljöstörande bränslen som vi använder i dag i form av bensin och diesel. Då har etanolen en enorm potential som kan lyfta Landsortssverige. Det tror jag att vi är överens om.

Fru talman! Det här är mitt första inlägg i Sveriges riksdag, och jag förmodar att många i likhet med mig har känt en viss nervositet inför debuten. Det är många i våra hemorter som har mycket stora förväntningar på oss ledamöter. Förhoppningsvis skall vi uppfylla dessa. Jag är medveten om att de flesta orter har problem som man av naturliga skäl vill framföra i den här församlingen. Alla har ställt upp på kampanjen Hela Sverige skall leva. Det är också många som har nämnt det i dag. Det är lätt att instämma i en så allmänt hållen slogan. Men vi måste nu visa att vi menar någonting med dessa ord. Västernorrlands län är ett av de län som minskar i befolkning. Härnösand är den enda residensstaden som minskar. Västernorrlands län har under 90-talet minskat med ca 9 000 personer och Härnösands kommun med ca 1 000. Så sent som i måndags fick vi besked om att det näst största industriföretaget i kommunen skulle läggas ned. Det är ett dråpslag mot en kommun som redan tidigare har en mycket låg andel personer sysselsatta inom industrin. Det här är mycket allvarligt, och kraftfulla åtgärder måste vidtas. Men vi klarar inte av det själva. Vi kan inte hejda den negativa trenden, utan här måste staten hjälpa till och vidta erforderliga åtgärder. Fru talman! Jag noterade att näringsministern i sitt inlägg sade att om det behövs har man möjlighet att vidta särskilda åtgärder. Fru talman! Om befolkningsminskningen fortsätter i samma takt är länet avfolkat om 100 år. Samtliga kommuner har problem med ett stort antal tomma lägenheter, som naturligtvis kostar kommunmedborgarna stora pengar. Samtidigt råder det brist på bostäder i t.ex. Stockholmsområdet. Det kan inte vara vettigt att det förhåller sig på det här sättet. Vi har lokaler, men verksamhet saknas. Vi klarar det inte utan hjälp. Det är en allvarlig utveckling att flyttlassen i en allt stridare ström går söderut. Västernorrlands län är det mest produktiva länet per capita. Vad får vi kvar? Varje gång vi har fått besked om miljardinvesteringar, t.ex. i skogsindustrin, vet vi att det försvinner hundratals arbetstillfällen. Fru talman! Det finns också positiva händelser. Jag tänker då på Mitthögskolan, som är mycket värdefull för vårt län. Men de som studerar där måste också finna någonting efter avslutade studier. Även Botniabanan kommer att betyda mycket för vår region. Men dessa insatser räcker inte. Vi fortsätter att minska i befolkning, och här måste det föras en kraftfullare regionalpolitik än man hittills har gjort. Fru talman! Jag tror inte att vi kan stoppa storstädernas expansion. Men man bör med lite vilja kunna bromsa ökningstakten. Några frågor som vi måste ställa är: Är det nödvändigt att de flesta stora myndigheter och verk skall vara placerade i tillväxtregionerna? Tar de statliga myndigheterna och verken regionala hänsyn när de fattar sina beslut. Ett exempel är beslutet att flytta flygledarna från Midlanda. Jag skulle kunna göra listan betydligt längre, men jag stannar där. Fru talman! Vi vädjar om förståelse för vår oro. Sverige måste göras "rundare" genom konkreta besluta av regering och riksdag. Vi kräver: - att statliga verk och myndigheter tar regionalpolitiska hänsyn när de fattar sina beslut, - att skatteutjämningssystemet - det förutsätter jag - inte förvärrar en redan dålig situation. Fru talman! Jag hoppas att Sveriges regering och riksdag förstår allvaret och problematiken och vidtar erforderliga åtgärder. Tack!
Fru talman! Göran Norlander är välkommen i den här kretsen och har all heder av sitt första anförande i riksdagen. Det måste dock vara lite bittert för Göran Norlander som socialdemokrat att efterlysa statliga åtgärder samtidigt som hans eget parti har medverkat till att man lägger ned KA5. Man har flyttat regionkontoret för Samhällsföretag från Härnösand. Man har flyttat länsskattekontoret till Östersund och man har medverkat till att flygledarna på Midlanda successivt kommer att försvinna. Jag vet också att socialdemokraterna i Härnösand är emot att lägga ut entreprenader i större utsträckning. Skulle det inte, Göran Norlander, ändå vara välkommet för företagskulturen och klimatet i Härnösand att lämna ut betydligt mycket mer än man gör i dag när det gäller kommunal egenregiverksamhet?
Fru talman! Jag tackar Per-Richard Molén för de vänliga ord han inledde sin replik med. Någon bitterhet känner jag inte mot mina partikamrater som har varit med och fattat de här besluten. Däremot hoppas jag att jag skall ha möjlighet att påverka mina partikamrater så att de kan fatta beslut som hjälper oss i Härnösand. Huruvida vi i kommunalpolitiken i Härnösand skall lägga ut vissa saker på entreprenad eller inte är en sak som ständigt pågår och diskuteras. Jag har ingenting emot att vissa delar av den kommunala verksamheten läggs ut på entreprenad.
Fru talman! Om jag vore i Göran Norlanders kläder skulle jag nog vara väldigt besviken på mitt parti om man hade medverkat till att klä av i det här fallet Härnösand sådana väsentliga verksamheter som är nästan avgörande för att Härnösand med dess detaljhandel och mycket annat skall kunna fungera. Jag skulle i den situationen reagera betydligt mycket häftigare än vad Göran Norlander gör. Man kan inte tala med dubbla tungor, tycka att partiets politik på riksplanet är okej samtidigt som det får de här konsekvenserna. Någon måtta måste det väl ändå vara.
Fru talman! Per-Richard Molén vet inte hur jag reagerar i andra lokaler.

Fru talman! Jag beklagar naturligtvis att ministern har gått. Men jag hoppas att han läser protokollet. I debatten har vi fått reda på hur det förhåller sig med befolkningsminskningen. Jag anser inte att det enbart är ett regionalt problem, utan det är en angelägenhet för hela nationen. Samtliga kommuner i mitt län, Dalarna, utom Falu kommun, visar negativa siffror. Detta är mycket allvarligt, tycker jag. Flytten sker till storstadsregionerna. Det skapar också problem hos dessa. Men det finns trots allt optimism och framåtanda i dessa utflyttningskommuner, i olika intressegrupper. Som exempel vill jag lyfta fram en turismkommun som min egen, Malung. Den är inte unik. Det finns fler kommuner med liknande problem, hög arbetslöshet och ekonomiska påfrestningar. Den arbetande befolkningen ökar i kommunen under vinterhalvåret med ca 25 %. Det finns ca 4 000 fritidsfastigheter. Kommunen har gjort betydande insatser i form av infrastruktur, VA-lösningar, utökad räddningstjänst, dagisplatser m.m. Detta är givetvis en stor kostnad för kommunen, samtidigt som en hel del pengar levereras in till statskassan. Det ser ut som om denna kommun skulle vara lyckligt lottad. Men problemet är att allt detta kostar. Alla dessa säsongsarbetare, ca 2 000, betalar i stort sett inte en krona i kommunal inkomstskatt på sina inkomster som säsongsanställda i Sälenfjällen. De allra flesta är skrivna i andra kommuner och betalar kommunalskatt dit. Detta resulterar i att en turistkommun med säsongsanställda missgynnas. Men om den som säsongsarbetar skulle vilja skriva sig i den aktuella kommunen säger regelverket ifrån. Så är det faktiskt: Säsongen är inte tillräckligt lång. Detta kan regionerna inte själva göra någonting åt. Här krävs det att riksdag och regering griper in för att skapa förutsättningarna. Anta att dessa säsongsanställda skulle vara skattskrivna i den kommun de jobbar i. Det skulle innebära betydande inkomster för kommunen. På många håll har man kanske inte uppfattat vilka problem dessa turistkommuner har. Därför vill jag lyfta fram detta exempel. Turismen är speciell såtillvida att den i de flesta fall är säsongsbetonad. Kommuner med sommarturism har säkert samma problem med säsongsanställda. Turistnäringen i Sverige sysselsätter ca 133 000 personer omräknat i heltidstjänster. Det är en näring på frammarsch, som utvecklas och skapar tillväxt. Detta kräver bl.a. att kommunerna kan bistå med god service, t.ex. skola, vård och omsorg. Jag har inte några färdiga lösningar på problemet. Men jag vill uppmärksamma det. Många kommuner med turistnäring ligger i dessa utsatta regioner. Därför behöver dessa kommuner stöd av olika slag. Det kan t.ex. vara farbara vägar och järnvägar. Sälenfjällen är Sveriges största vintersportort med ca 60 000 bäddar och som hela tiden expanderar. Det är positivt. Fjällen besöks inte enbart av svenskar, utan har också blivit ett resmål för andra skandinaver. I dessa tider av miljötänkande och arbetslöshet - t.o.m. Vasaloppet planeras att miljöanpassas - är det väl märkligt att det inte finns möjlighet att åka tåg till Sälen? En järnväg till Sälen skulle vara ett lyft för turister, näringsliv, befolkningen och miljön i Västerdalarna - i hela Dalarna - samt skapa många arbetstillfällen. Det finns naturligtvis andra sätt att skapa förutsättningar för fler arbeten i dessa utsatta regioner. Min partivän Stig Eriksson har nämnt regionala fonder, och Gunilla Wahlén har nämnt en hel del annat. Men det finns fler bra förslag från Vänsterpartiet. Det kan vara att satsa på småföretag, t.ex. med hjälp av skattelättnader inom den privata tjänstesektorn, lättnader vad gäller sjuklöneperioden samt regelförenklingar. Det är också viktigt att stärka ekonomin för kommuner och landsting, så att bra vård, omsorg och skola finns och därmed nödvändiga jobb säkerställs. Vi tycker också att det är angeläget att satsa på fler högskoleplatser. Det skall också vara möjligt att få en del av studielånet avskrivet om man flyttar till dessa utsatta regioner. Detta var en del förslag till regional rättvisa. Fru talman! I debatten om företagsflytt är det de små företagen som är kvar och vill vara kvar. Dem skall vi satsa på. Turismen blir kvar. Det är i princip omöjligt att flytta vår storslagna natur.

Fru talman! Låt mig kasta ut följande påstående: Det går alltid att göra lite till! Motsatsen till detta enkla påstående vore beklämmande, att jag skulle ställa mig i denna kammares talarstol med ett anförande om vår miljö och säga: Det går inte alls att göra mer! Då skulle vår debatt vara helt utan värde. Ingen av oss skulle sitta kvar i kammaren. Än mindre skulle vi avsätta medel i statskassan för en fortsatt vård och förbättring av miljön, som vi alla ansvarsfullt skall förvalta. Beklagligt nog måste jag konstatera att våra företrädare åsamkat oss ett och annat ont i miljöhänseende. Vi måste försöka se detta med ett visst överseende, även om det skedde i okunskap. Vi konstaterar dock, gång på gång, att man belastat jord, vatten och luft med främmande och giftiga ämnen. Detta har skadat vår miljö. Det borde således inte vara aktuellt att vi ännu i vår tid fortsätter med och påbörjar projekt som belastar miljön med gifter och annat orent material. Den kunskap vi tillgodogjort oss under åren borde komma till pass och tillvaratas så att vi åt våra barn kan lämna över en ännu renare miljö än den vi ärvt av våra företrädare och förfäder. Det är möjligt att rätta till övertrampen. Det går alltid att göra lite till! Som kristdemokrat har jag förvaltarskapet som en av mina drivkrafter i politiken. Jorden är en och dess resurser är ändliga och skall förvaltas! Vi kan inte tillåta en belastning som undergräver ett samhälles bestånd oavsett om det gäller djurriket, växtvärlden eller andra naturtillgångar. Jag skall lyfta fram Öresund i mitt anförande. Jag har växt upp i Helsingborg, och jag har som liten grabb sett fiskebåtarna landa stora tonfiskar i hamnen. Den tiden ligger emellertid bakom oss. Tonfisken trivs inte längre i dessa vatten. Jag ser emellertid fram emot den tid när vi åter kan konstatera att Öresund är ett rent vatten, befriat från miljöbelastande aktiviteter. Beviset blir när fiskbeståndet åter blir normalt i det vackra Öresund. Som en tidigare bromotståndare - tro nu inte att jag ändrat åsikt, det tänker jag inte göra, men att strida mot detta projekt är värre än att såga i betong - måste jag erkänna med tacksamhet att brokonsortiet tillvaratagit miljöintresset och värnar den miljö som temporärt är en extremt stor byggarbetsplats. Tacksamt nog konstaterar vi att miljörörelsen, och andra som engagerat sig i dessa frågor, har lyckats med en utmärkt behandling av Öresunds vattenmassor under såväl byggtiden som, vad jag förstår, även efter det att bron står helt färdigbyggd. Öresundsbron kommer inte att skada faunan och miljön mellan Danmark och Sverige. Vad biltrafiken eventuellt kommer att åsamka är en annan fråga som jag inte ämnar beröra i dag. Brobygget har sedan starten 1995 varit mycket noggrant kontrollerat. Stora summor har investerats till förmån för en miljösäker konstruktion och byggnation. Det känns tryggt för oss som bor och bygger på båda sidor om brons landfästen. Fru talman! Med denna bakgrund som inledning vill jag aktualisera ett annat pågående projekt i Öresundsregionen. Samtidigt som brobygget påbörjats har från kusten i Malmöregionen gjorts påfyllnader i Öresund på ca 100 hektar. Öresund har alltså blivit bestulet på 100 hektar vattenyta och dessutom dess levande botten. Öresund är i denna region en betydande lekplats för torskyngel. Vegetationen är livsviktig som skydd och näringstillskott för fiskbeståndet. Det är då mycket märkligt att konstatera vad som dagligen pågår i södra Öresund. Samtidigt som man anmärker och framför rädsla över att bropelarna skall hindra vattenflödet genom Öresund, dämmer man upp ca 100 hektar mark i Öresund utanför Malmö. Detta är inte bra. Vi vet att Öresund har ett alltför litet och svagt genomflöde. Hela Östersjön skall syresättas genom detta smala sund. Därför är det oändligt viktigt med ett öppet vatten som kan ge fritt lopp för det syrerika vattnet från Kattegatt. Beklagligt nog är det inte bara vattenflödets begränsning som oroar mig. Fyllnadsmassorna som transporteras med flera lastbilar i timmen till Öresund tippar sin last i vattnet utan någon extern kontroll. Detta skall inte på något sätt förväxlas med Öresundsbrobygget. Till skillnad från brobygget, som hela tiden har en extern och professionell miljökontroll, har dessa fyllnadsmassor som dagligen dumpas i Öresund ingen extern kontroll. Fyllnadsmassorna kontrolleras endast av en intern kontrollant. Vid byggandet av bron eller vid andra insatser i miljön är det inte ovanligt att man tvingas bygga barriärer för att hindra urlakningar från fyllnadsmassorna att sprida sig ut till övriga naturen. Men så är inte fallet i detta dumpningsprojekt. Fru talman! Jag vill aktualisera detta ännu en gång. Vi måste förändra beteendet så att vi får trygghet i regionen om vad som dumpas i Öresund. Miljöministern är informerad om detta, men jag tvivlar på att problemet tas på allvar, beklagligt nog. Vi kan inte acceptera att detta fortgår. Det måste omgående till ett beslut och spelregler över hur vi använder vår natur. Som kristdemokrat anser jag det vara nästintill straffbart att stjäla 100 hektar av Öresunds yta till förmån för landytor, speciellt när vi från riksdagen dessutom har anslagit medel till att bygga våtmarker på land. Om vi hårdrar detta, bygger vi konstgjorda dammar och sjöar på land, dessutom med statliga bidrag, samtidigt som vi anlägger industriområden och torrlägger stora ytor i Öresund. Öresund mår inte bra! Även om syrgashalten har förbättrats, speciellt i de kustnära områdena, får vi inte slå oss till ro. Det måste till förbättringar även på djupt vatten. Vid mätningar i Öresund, vilket sker med professionella dykare regelbundet, har det framkommit mätbara skillnader på den ständigt växande svarta och döda dy som är förödande för all vatten och bottenvegetation. För några år sedan låg denna svarta nivå på ca 19 meters djup, och i dag visar mätningarna att den höjts till sju meter på vissa områden. Vad skall det bli av Öresund? Det måste gå att göra lite till! Vi måste få stopp på miljöförstöringen i Öresund! Fru talman! Det skulle vara intressant att veta vilka åtgärder vår miljöminister ämnar vidta för att förbättra förutsättningarna för Öresunds miljö. Även om vissa värden blivit bättre konstateras att halten av närsalter i de vattendrag som mynnar ut i Öresund har varit extremt hög och att det tidvis även har varit onormalt höga halter av både fosfor och kväve. Det går att rätta till detta. För cirka ett år sedan var syrgashalten förhållandevis låg längs hela Öresundskusten. Bottenvattnet var mycket salt, och vid mätningarna kunde man konstatera både lägre syrgashalter och syrgasmättnad. Tacksamt nog har detta rättats till. Avslutningsvis vill jag säga att Kristdemokraterna, en gång hånfullt kallat Vatten och luftpartiet, var tidigt ute med miljöfrågorna och även nu kräver att vattnet skall vara rent. Öresund måste återigen bli ett sunt sund!